Herr talman! Efter de fina ord som Marianne Andersson har sagt om det gamla välkända vpk-förslaget att matmomsen skall bort, vill jag bara höra om hon är beredd att lova att centern kommer att stödja vpk:s förslag när det skall passera behandlingen i jordbruksutskottet. Det är en motion som hittills inte har stötts av centern.

Herr talman! Ja, Marianne Andersson, det ligger till på det sättet att vpk:s förslag utgör ens.k. trestegsraket, som jag nämnde tidigare i mitt inlägg. Det handlar om att ta bort effekten av momsen på baslivsmedel, genom att avveckla den i tre steg med en kraftigare subventionering av maten. Om centern inte vill vara med oss på alla de tre stegen kan ni gärna vara med på några av dem. Därmed har ni gått oss, svenska konsumenter och barnfamiljer fint till mötes.

Herr talman! Det svenska mervärdeskattesystemet utmärker sig förvisso inte för att vara särskilt enkelt. Det är tvärtom i många fall rätt krångligt. Det görs därför stora ansträngningar för att förenkla momssystemet. Den s.k. mervärdeskatteutredningen har till uppgift att arbeta i den riktningen. Så sent som i våras antog riksdagen en proposition som leder till en stark förenkling av mervärdebeskattningen av vissa tjänster. Nu uttalar sig också utskottet positivt om en fortsatt, mera övergripande översyn av mervärdeskatten, av den typ som jag antar att Karl-Gösta Svenson efterlyste i sitt inledningsanförande. Mot denna bakgrund är det litet trist att behöva konstatera att åtminstone fyra av de fem reservationer som är knutna till utskottsbetänkandet skulle leda till att man ytterligare krånglar till vårt momssystem. Den i reservation nr 1 av vänsterpartiet kommunisterna aktualiserade frågan om borttagande av mervärdeskatten på baslivsmedel är kanske det bästa exemplet på detta. Den frågan har varit föremål för många diskussioner i riksdagen och har varje gång avvisats, inte bara av skattetekniska skäl utan också av statsfinansiella och fördelningspolitiska skäl. De skälen blir nu tydligen mer och mer uppenbara för allt fler. Centerpartiet, som ju faktiskt har ett stämmobeslut om en sänkning om matmomsen, avvisar i sitt särskilda yttrande tanken på en sådan sänkning. T. o. m. vänsterpartiet kommunisterna börjar tydligen, om jag har fattat det rätt, vackla i sin tro på en differentiering av momsen. Man talar i reservationen om differentieringen som ”en lösning på något längre sikt.” Det är ett steg i rätt riktning, men det hindrar inte att jag yrkar avslag på reservationen. I reservation nr 2 föreslår vpk ett lägre momsuttag på barnoch ungdomskläder. Det är i sanning ett förslag som skulle skapa mycket stora administrativa problem och ställa stora krav på skattekontrollen. Det skulle t.ex. vara mycket intressant att få höra hur vpk:s talesman har tänkt sig att dra gränsen mellan å ena sidan barnoch ungdomskläder och å andra sidan vuxenkläder. Jag föreslår avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 kräver utskottets centerpartister att man närmare utreder möjligheterna av att moms belastar den verkliga materialkostnaden vid byggnadsoch anläggningsverksamhet i stället för att som nu beräknas schablonmässigt. Det skulle, enligt utskottsmajoriteten, leda till stora administrativa problem och ökade risker för skatteundandragande. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Samma reservanter kräver i reservation nr 4 att tågoch flygmateriel bör behandlas lika vid mervärdebeskattningen. Som det är nu är såväl flygsom fartygsmateriel skattefri. Orsaken till det är att det är näst intill omöjligt att upprätthålla en generellt verkande beskattning på sådana internationella områden. Utskottsmajoriteten tror helt enkelt inte att det är möjligt att uppnå den likformighet i beskattningen som reservanterna kräver. Jag yrkar avslag på den reservationen också. I reservation nr 5 slutligen begär de tre borgerliga partierna att regeringen skall fortsätta att förhandla med de nordiska grannländerna i syfte att få till stånd lättnader i förbudet mot mervärdeskattefri försäljning i flygplatsernas transithallar. Det här är en gammal fråga som regeringen vid ett flertal tillfällen har aktualiserat med just grannländerna. De har vid samtliga tillfällen avvisat tanken. Eftersom Sverige inte ensidigt kan genomdriva en sådan förändring, finns det ingen anledning att kräva nya åtgärder från regeringens sida. Jag yrkar avslag också på den reservationen och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Vi kryper inte alls baklänges eller håller på att ändra oss i fråga om synen på momsen och vilka effekter matmomsen har.

Vi upprepade också samma förslag och visade på den här möjligheten i mervärdeskatteutredningen så sent som 1983. Det är alltså ingen ny linje vi föreslår. Däremot är den så konkretiserad att det borde vara möjligt för dem som nu har insett att svenska folkets majoritet faktiskt ser detta som ett mycket rättvist och bra förslag att ställa upp på vpk:s principer om matmomsen och inte av prestigeskäl se sig tvingade att hela tiden regelmässigt, som det sades tidigare, gå emot vpk:s förslag. Det är snarare den obotfärdiges förhinder. Det handlar alltid om hinder som har med teknikaliteter att göra. Det handlar om vilken skattepolitik och vilken ekonomisk politik man skall föra. Som Arne Gadd sade i finansdebatten tidigare är detta den mest rättvisa och den bästa väg man egentligen kan gå. Då var det fråga om vad samhället hade råd att betala och hur snabbt. Vpk tror att det starka stöd vi har bland svenska folket kommer att få genomslag här i kammaren så småningom.

Herr talman! Viola Claesson säger att vpk inte har ändrat sig när det gäller momsen. Utgångspunkten för mitt resonemang var att vpk förra året hade en bestämd uppfattning om hur man skulle avveckla momsen. Det skulle ske i form av en trestegsraket. Nu är det i stället fråga om någonting som skall ske på sikt, och det tyckte jag var mera diffust. Men är det nu så som ni säger, är det bara att konstatera att ni inte har ändrat uppfattning, och det är faktiskt litet synd. En parlamentariskt sammansatt utredning har — om man undantar vpk-representanten — i stort sett varit överens om att det är svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att genomföra differentierad moms. Det skulle bli för dyrt. Man beräknade kostnaderna till 15 miljarder kronor. Det finns betydligt effektivare metoder att uppnå bättre fördelningspolitiska effekter, t.ex. genom direkta stöd till barnfamiljerna i form av höjda barnbidrag och höjda bostadsbidrag. Det är också vad den socialdemokratiska regeringen har föreslagit vid ett flertal tillfällen. Man konstaterade också i den parlamentariska kommittén att den reform vpk föreslår är mycket krånglig att administrera. Det kan man se exempel på i andra länder där man har genomfört en differentiering av momsen, t.ex. i Västtyskland. Det skulle enligt kommittén också kunna leda till ett skatteundandragande på grund av att det är så svårt att dra gränser. Sedan vill jag också konstatera att Viola Claesson inte svarade på min fråga hur man skall dra gränsen mellan barnoch ungdomskläder och vuxenkläder. Det kanske hon kan återkomma till. Beträffande Marianne Anderssons inlägg när det gäller frågan om erläggande av moms på flygplatser vill jag säga att det har förts många och långa förhandlingar med våra nordiska grannländer om den saken. Våra nordiska grannländer har därvid sagt ett mycket bestämt nej. Man kan inte hålla på i evigheter och tjata om detta, utan man måste förr eller senare acceptera de nordiska grannländernas inställning.

Herr talman! Lars Hedfors gör misstaget att hänga upp sig på några ord i en mening i stället för att undersöka vad vpk har sagt tidigare, när han nu vill dra en sådan parallell. Förra året hade vi exakt samma förslag i fråga om momsen och i fråga om subventionerna på baslivsmedel — så är det med den saken. När det gäller teko och barnoch ungdomskläder ber jag om ursäkt för att jag i min första replik glömde svara på den frågan. Återigen kan man konstatera att Lars Hedfors och skatteutskottet, som hela tiden hänvisar till teknikaliteter, inte inser en så enkel sak som att det är skillnad mellan barnoch ungdomskläder å ena sidan och kläder för vuxna å den andra. Bl. a. är barnoch ungdomskläder självfallet mindre plagg. Men också om det finns gränsfall tror jag att de problemen skulle kunna lösas, bara viljan finns.

Herr talman! Jag begärde ordet för att reda ut några begrepp kring den s.k. momsutredning som gjordes, eftersom jag var den representant som det här har hänvisats till och som reserverade sig. Jag hade en annan uppfattning än majoriteten, men den var inte märkvärdigare än att den uppfattningen mycket väl täcktes in av Arne Gadds anförande här i kammaren förra veckan när vi hade finansdebatt. Att jag har en annan uppfattning än de andra partierna om vem det gynnar om man slopar matmomsen beror på att vi ser på finansieringen på ett annat sätt. Utredningsdirektiven sade att man skulle höja momsen på andra varor för att finansiera sänkt moms på livsmedel. Hur mycket man tjänar på sänkt matmoms beror då självfallet på vilken konsumtionsblandning man har. Utredningen visade att även ett sådant ganska dåligt förslag skulle ge barnfamiljer och låginkomsttagare vissa lättnader. Men vår ståndpunkt är att man skall sänka momsen på mat och beskatta kapital och förmögenheter som ett inslag i en riktig fördelningspolitik, en fördelningspolitik som stöds av en stor mängd människor i dag, när fördelningspolitiken och de gångna tio årens överföringar från fattigt folk till förmögna diskuteras varje dag. Om man sänker momsen på mat och beskattar kapital och förmögenheter åstadkommer man väldiga förbättringar för barnfamiljer och låginkomsttagare. Det visar sig nämligen att låginkomsttagare med flera barn — jag generaliserar nu något, eftersom jag inte har de exakta siffrorna i huvudet — lägger ned närmare 30 90 av sina utgifter på matinköp, medan höginkomsttagare utan barn eller med få barn lägger ned 15-20 96 av sina utgifter på matinköp. Alltså skulle det relativt sett väsentligt gynna låginkomsttagare med många barn. Så till det här med tiden, det långa eller korta perspektivet. Nu har vi kämpat för borttagande av momsen på livsmedel i ungefär 15 år. Argumenten emot förslaget förnyas inte särskilt, utan man gräver ned sig i teknikaliteter och fördjupar sig i tekniska problem och försöker visa att det inte går i andra länder. Men sanningen är att det går i andra länder och att de förfrågningar som utredningen gjorde visade att det i vissa länder går väldigt bra. Våra egna undersökningar i Västtyskland visar att man där är ganska nöjd med sitt system och inte kan tänka sig att ha en likadan skatt på mat som man har på andra varor. Nu föreslår vi att matmomsen skall slopas i två steg. Första steget lämpligen i år med 3 miljarder kronor extra i subventioner för att ytterligare förbättra något när det gäller de viktigaste varorna. Nästa steg, en tredjedel av de 18 miljarder som det kostar maximalt, skulle alltså vara 6 miljarder som läggs ut på tidigare subventionerade livsmedel plus grönsaker och fisk. Då får man till en kostnad som är något mer än hälften av den totala ändå stora effekter för vanliga inkomsttagare som köper av de viktiga basvarorna. Jag kan säga direkt att jag inte skall låsa mig i en sådan prestige som ni socialdemokrater gör — och även en del andra — utan jag säger så här: Vill ni gå medi två steg och säga att det tredje är omöjligt, då skall vi tacka för de två stegen. Två steg, alltså till 75 926 slopad matmoms, som nästan till 100 90 gynnar de viktigaste varorna, är viktiga på vägen mot att slopa matmomsen, och sedan skulle vi fortsätta med att arbeta för det tredje steget. Ni kan inte med hänvisning till tekniska problem eller utredningsresultat, som är baserade på direktiven för hur man skall finansiera det hela, säga att reformen är omöjlig. Det är ett försök att smita undan frågan om att det faktiskt är en mycket bra fördelningspolitik och rättvisepolitik att sänka matpriserna. Ville ni något, skulle ni göra något. Det är den politiska oviljan som är orsaken, inte de tekniska problemen.
Herr talman! Mycket kort. Utredningen visade ganska klart att beskattning av kapital och förmögenhet på intet sätt räcker till för att skaffa fram de 15 miljarderna — eller om det var 17, jag vet inte så noga. Man måste helt enkelt höja momsen på andra varor, och då är det synnerligen tveksamt om det skulle gynna barnfamiljerna. När det gäller den fördelningspolitiska aspekten vill jag säga att utredningen visade också att det är höginkomsttagarna som kommer att gynnas av vpk:s förslag beträffande moms på maten. Sänkningen av momsen kommer juatt kunna utnyttjas också av höginkomsttagarna. Det blirt.o.m. så att det är höginkomsttagarna som i kronor och ören tjänar på den reformen. De kommer att tjäna på den också av den anledningen att en sänkning av momsen på mat gynnar högförädlade och dyra varor, och det är i första hand höginkomsttagarna som köper sådana. Om jag för min del hade haft de 15 miljarder kronorna, så inte skulle jag använda dem för att sänka skatten för höginkomsttagarna, som vpk vill göra. Inte skulle jag använda dem för att genomföra en reform som är krånglig, som är dyr och som är orättvis.

Herr talman! Om sänkta matpriser skulle missgynna barnfamiljer och låginkomsttagare, kan man ju fundera över om höjda matpriser skulle gynna dem. Det måste ju vara så, om man skall följa den socialdemokratiska logiken, men jag tror inte att det är så. Iså fall kunde man rikta precis samma kritik mot att höja barnbidragen, för det är helt onödigt för höginkomsttagarna. Man skulle kunna rikta samma kritik mot massor av generella åtgärder som ni socialdemokrater är anhängare av. Och man skulle kunna rikta sjufaldig kritik mot era skatteförslag och era förändringar i skatteskalorna som kommer att diskuteras inom en nära framtid. Där gynnar ni avsiktligt höginkomsttagare genom att låta kommunerna betala. Miljarderna skulle kunna användas bättre, säger Lars Hedfors. Ja, 17-18 miljarder räknar vi med. 3 å 4 miljarder kanske skulle gå tillbaka genom att den offentliga sektorns matinköp blir billigare. 3 miljarder ligger redan nu i subventioner. De här siffrorna är ändå inte större än att ni socialdemokrater kunde kosta på er 9 miljarder den underbara natten för att sänka skatten för höginkomsttagare, en reform som över huvud taget inte kom fattiga människor till del. Tvärtom fick många låginkomsttagare skattehöjningar. Så är det med er moral när det gäller skattepolitik. Det är alltså prestigen i matmomsfrågan och inte rättvisesynpunkterna som får avgöra.

Herr talman! I proposition 1985/86:60 som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 36 talar statsrådet om att stor försiktighet är nödvändig när det gäller att införa nya handelshinder eller öka de nu rådande. Denna målsättning tycker vi i folkpartiet är bra. Vi tror på frihandel och vill därför arbeta för att handelshindren minimeras. De tullar som finns bör vara så få och låga som möjligt. I folkpartiet har vi således den uppfattningen att Sveriges konsumenter fritt skall få välja de varor man vill ha efter var och ens möjligheter och önskemål. En av handelns huvuduppgifter är ju att se till att konsumenterna får de bästa varorna både kvalitetsmässigt och prismässigt. Om vi höjer tullar begränsar vi handelns möjligheter att tillföra konsumenterna så bra och billiga trädgårdsprodukter som möjligt. En sådan begränsning är för övrigt ej heller bra för folkhälsan, då vi enligt många experter borde äta mer frukt och grönsaker. Jag delar utskottets uppfattning att det är angeläget att så mycket som möjligt avveckla de internationella handelshindren. Jag hälsar även med tillfredsställelse att en beredningsgrupp tillsatts inom kanslihuset för att kartlägga de icke tariffära handelshindren i Västeuropa. Likaså är det viktigt att dessa frågor tas upp på det nordiska planet i syfte att utveckla svensk export av olika trädgårdsprodukter till våra grannländer och att över huvud taget öka samhandeln i Norden. Motionerna 1985/86:207, Sk551 och Sk568 med begäran om en ny översyn = Prot. 1985 86:60 föreslås bl.a. att minimitullen för tomater höjs till 100 kr. för 100 kg under en tremånadersperiod fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 september. Som skäl för denna höjning av tullen på tomater anger såväl regeringen som majoriteten i jordbruksutskottet i yttrande 4 och skatteutskottet i sitt betänkande 36 ett behov av ökat skydd för den inhemska produktionen av tomater. Folkpartiet anser inte att en höjning av tullen på tomater gagnar vare sig konsumenter eller producenter i Sverige. En förhöjd prisnivå på såväl import som inhemsk produktion strider mot ansträngningarna att hålla nere prisoch kostnadsutvecklingen i vårt land. Trots att vi i Sverige konsumerar alltmer tomater, vilket är bra, har importvolymerna praktiskt taget varit oförändrade eller t.o.m. haft en nedåtgående tendens de senaste åren. Vi äter alltså mer svenskodlade tomater på bekostnad av importen. Marknadsandelen för svenska tomater beräknas ha ökat även under sommarmånaderna. Om vi till detta lägger det faktum att svensk tomtatodling, liksom vår trädgårdsnäring i övrigt, bedrivs rationellt och med modern teknik, anser vi inte skäl föreligga att ytterligare skärpa tullarna på tomater ens under sommarmånaderna. Vi anser således inte att importpriserna utgör något hot mot inhemsk produktion. Det är ju genom produktutveckling, bättre produktionsmetoder och anpassning till svensk marknad och efterfrågan som trädgårdsnäringen har lyckats ta marknadsandelar från importen. Och det är också genom denna utveckling som vi anser att konkurrens bara kan vara till gagn för konsumenterna och därigenom utan tvivel även för Sveriges producenter. Konkurrensen stärker ju näringens förmåga att tillfredsställa de svenska konsumenternas önskemål om färska grönsaker. Vi kommer förvisso att även i fortsättningen köpa svenska tomater även i konkurrens med tomater utifrån. Herr talman! Skälen för att avslå förslaget om en höjning av tulltaxan när det gäller tomater är enligt folkpartiets mening många och tungt vägande, varför jag yrkar bifall även till reservation nr 4.

Herr talman! När det gäller frågan om dumpningen, som Bo Lundgren tar upp, är det såvitt jag förstår så, att man enligt den i dag gällande förordningen om dumpning och subventioner har möjlighet att införa en provisorisk antidumpningstull, som skall kunna tas ut även under den tid då undersökning pågår. Vi förnekar inte att billiga produkter kan hota dyrare produkter. Det är självklart att konkurrensen skall vara på lika villkor. Enligt min mening är det minst lika viktigt att man inte genom något slags konstgjord konkurrenskraft försöker minska konsumenternas rätt till billiga livsmedel.

Herr talman! En gång till. Jag har fattat saken så, att man har försökt att verka för att dels få i gång en ny GATT-runda, dels också få förhandlingar med EG om handelsregler och annat. Därför kan jag inte se annat än att detta skulle innebära en belastning i ett känsligt handelspolitiskt läge, t.ex. med tanke på kommande förhandlingar.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 36 behandlas en del motioner som berör tullskyddet för svensk trädgårdsnäring. Trädgårdsnäringen i Sverige intar en särställning i Västeuropa, eftersom det här inte finns några regler som kvantitativt begränsar importen. Detta gör att vi då och då blir utsatta för vad man kan kalla direkt dumpning. Är gränserna stängda för export till andra länder men öppna till Sverige förstår var och en — om han vill förstå — att varorna hamnar här. Centern har därför i motioner krävt en översyn av nuvarande regler och även ifrågasatt behovet av ett helt nytt system för att begränsa eller rättare sagt stoppa dumpningimport. De nuvarande reglerna för att stoppa dumpning går knappast att tillämpa, i varje fall inte för att snabbt stoppa en import. Det har sagts mig att med nuvarande regler tar det månader för att få dumpningreglerna i funktion, och då förstår var och en att de inte har stor betydelse när det gäller att försöka skapa rimliga förutsättningar för svensk trädgårdsnäring. Skatteutskottet, som hade att behandla motioner om förstärkt tullskydd för vissa trädgårdsprodukter, anförde bl.a. följande: ”Vad gäller åtgärder på tullsidan vill skatteutskottet för sin del ånyo betona att utskottet är medvetet om de handelspolitiska problem och hanteringsmässiga och kontrollmässiga svårigheter som ett bifall till de av motionärerna föreslagna åtgärderna skulle innebära. Utskottet finner det emellertid motiverat att tillgripa åtgärder inom tullområdet för att värna om trädgårdsnäringen, t.ex. för att komma till rätta med besvärande lågprisimport med åtföljande marknadsstörningar. Den urholkning av tullskyddet som inflationen innebär medför enligt utskottets uppfattning allvarliga konsekvenser för den svenska trädgårdsodlingen. Utskottet instämmer därför i motionärernas krav på en översyn av bestämmelserna om tullskydd för svensk trädgårdsodling.” Översynen har nu skett och genomförts i regeringskansliet. Resultatet är bedrövligt. Endast på ett enda område föreslås justeringar. Och det är med 30 öre per kilo för tomater under tiden den 1 juli-den 30 september. Denna höjning av minimitullen är ett direkt dumpningskydd — men varför kan man inte skydda även andra produkter mot dumpning? Beträffande gul lök och vitkål sägs i propositionen att dessa produkter är av stor betydelse för det svenska folkhushållet och att situationen är sådan att det krävs bättre möjligheter till kontroll av importen. Men vad föreslår man? Jo, att statens jordbruksnämnd skall få i uppdrag att kvartalsvis rapportera importen till utrikesdepartementet. Tidigare gjorde man detta halvårsvis beträffande vitkål. Men vad hjälper detta de svenska grönsaksodlarna? Det är nästan skrattretande — eller motsatsen — att först slå fast att det behövs bättre kontroll av importen och sedan inte komma med någon annan åtgärd än en något snabbare inrapportering till utrikesdepartementet. Jordbruksutskottet skriver i sitt yttrande följande: ”Utskottet har vid flera tillfällen under de senaste åren betonat vikten av att åtgärder vidtas som vidmakthåller den svenska trädgårdsnäringen och stärker dess internationella konkurrenskraft. Enigheten har därvid varit allmän om att näringen bör stödjas inte bara finansiellt utan också genom andra åtgärder, bl.a. forskning och rådgivning. Utskottet har i dessa sammanhang framhållit att det är angeläget att ta till vara också de möjligheter att stödja trädgårdsnäringen som en inom ramen för det handelspolitiska samarbetet lämplig anpassning av tullskyddet kan innebära. Utskottet delar regeringens uppfattning att handelspolitiska skäl talar emot en generell förstärkning av tullskyddet. Mot den bakgrunden och med instämmande i vad regeringen i övrigt har anfört med anledning av den gjorda översynen finner utskottet att de föreslagna åtgärderna får anses vara med hänsyn till omständigheterna väl avvägda. Utskottet vill emellertid framhålla vikten av att regeringen och berörda myndigheter även i fortsättningen uppmärksamt följer utvecklingen på området och vid behov vidtar ytterligare åtgärder för att stärka den svenska trädgårdsnäringen.” Skatteutskottets majoritet har i huvudsak följt jordbruksutskottets yttrande. Man blir förvånad över detta uttalande, där man först i vackra ordalag säger att man vill slå vakt om svensk produktion av trädgårdsprodukter men sedan visar denna totala nonchalans mot näringen och mot riksdagens begäran 1984. Någon vilja till insats för att åtminstone ge ett skydd mot dumpning är man inte beredd att visa. Minimitullarna är ett instrument för att något skydda den svenska trädgårdsproduktionen. Ibland anförs som skäl: ”Vi måste också tänka på konsumenterna.” Det har man sagt också här i dag. Men då förstår man inte vad frågan egentligen gäller. Vad det gäller är att ge ett skydd så att denna del av näringslivet inte utsätts för en ohållbar konkurrens. När man inte kan avsätta sina produkter någon annanstans hamnar de här. Lägg märke till vad som har begärts! I motionen har begärts en höjning av minimitullen för gul lök från 25 till 50 öre per kilo, för vitkål med 25 öre per kilo. Det är mindre än den höjning som varuhusen gjorde för papperseller plastkassen någon gång före jul. Har vi verkligen inte råd att ge alla dem som arbetar inom trädgårdsnäringen detta lilla skydd för en import som närmast är att likna vid dumpning? I en tid när alla andra i god tid innan de utför ett arbete är garanterade en bestämd ersättning för sitt arbete, skall trädgårdsnäringens företagare inte få veta vilken ersättning de får, och man vill inte ge dem det minsta lilla skydd mot att drabbas av en ohållbar dumpning. Jag tycker detta är beklagligt. Jag är besviken på regeringens totala ointresse för denna grupp människor. De blir inte hjälpta med några vackra ord, utan här krävs det åtgärder. Jag har en konkret uppgift om importpriserna och priserna på svenska varor, som lämnades vid en uppvaktning inför utskottet. Den gäller lök. Det framkom att importpriset 1984 låg på 3:29 och det svenska odlarpriset på 1:01. Detta ger besked om att den där stora vinsten i att importera mer inte finns — snarare gäller motsatsen. Problemet är att svensk trädgårdsnärings framtid kan äventyras på grund av tillfälliga överskott i andra länder, och de nuvarande bestämmelserna ger inga möjligheter att möta sådant. Jag lyssnade intresserat på Bo Lundgrens anförande, och jag fick intrycket att han var positivt inställd till att skapa ett skydd för trädgårdsnäringen. Men när jag läser reservationen blir jag ledsen. Först säger man att man skall be regeringen att utan dröjsmål ta upp förhandlingar med EG i syfte att åstadkomma sänkningar av tullarna för import till EG-området. Detta skall den svenska regeringen gå och begära och tro att den skall kunna åstadkomma! Först om detta misslyckas kan man tänka sig åtgärder för en anpassning av de svenska tullarna till de regler som EG har. Jag måste säga att viljan att göra någonting snabbt förmodligen inte finns, och detta beklagar jag i allra högsta grad. Herr talman! Centern har ställt blygsamma krav för att något förbättra situationen för trädgårdsnäringen. Vi står för våra förslag, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Det finns betydande möjligheter att utveckla och utöka svensk trädgårdsnäring. Riksdagen har också vid flera tillfällen betonat vikten av att åtgärder vidtas som vidmakthåller den svenska trädgårdsnäringen, och enigheten har varit allmän om att näringen bör stödjas. Det har sagts att detta stöd inte bara bör vara av finansiell natur utan också uttryckas genom andra åtgärder, bl.a. forskning och rådgivning. Ett annat stöd för våra trädgårdsprodukter är gränsskyddet. Nu är gränsskyddet för de svenska trädgårdsprodukterna i allmänhet lägre än det Jag har haft tillfälle att studera finsk trädgårdsnäring och det gränsskydd 2 april 1986 som där finns. I Finland är man närmast förbluffad över den liberalism som man tycker Sverige tillämpar när det gäller att skydda den inhemska trädgårdsodlingen. Här finns väl också en av förklaringarna till att vårt östra grannland har en stor och för landet betydelsefull trädgårdsnäring. Under åren har propåerna varit många om att ge svensk trädgårdsnäring ett bättre tullskydd. Bl. a. begärde riksdagen 1984 en översyn av tullskyddet. I anledning av den hemställan som riksdagen gjorde föreslogs i proposition 1985/86:60, som behandlas i detta betänkande, vissa åtgärder. De åtgärderna anser vi inte vara till fyllest. När man i propositionen noterar att gränsskyddet för de svenska trädgårdsprodukterna i allmänhet är lägre än det som tillämpas av våra närmaste handelspartner, borde man rimligen dra några slutsatser av detta. Den närmast tänkbara slutsatsen vore väl att justera tullarna för trädgårdsprodukter så att de står i bättre överensstämmelse med dem som tillämpas av våra handelspartner. Som ett första steg bör då det utrymme till justeringar som finns inom GATT-avtalet tillvaratas. Herr talman! Såväl riksdag som regering har ansett att det skall finnas en svensk trädgårdsnäring, och för vår del ser vi gärna att den skall kunna utvecklas och utökas — men då måste också förutsättningar skapas för det. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 5, 6, 7 och 8.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 36 behandlas tullskyddet för trädgårdsnäringen, som skatteutskottet i maj 1984 begärde en översyn av. Utskottet konstaterade redan 1984 att man är medveten om de handelspolitiska problem som finns men ansåg samtidigt att det är motiverat med åtgärder för att komma till rätta med besvärande lågprisimport och därmed åtföljande marknadsstörningar. Den begärda översynen har under hösten 1984 och våren 1985 genomförts inom regeringskansliet. Enligt regeringens bedömning talar allmänna handelspolitiska skäl mot att tullskyddet för svensk trädgårdsnäring generellt förstärks. Det finns också anledning att i detta sammanhang peka på konsumentintressena. Någonstans går en gräns för vad konsumenterna kan tänkas finna godtagbart. Inför behandlingen av denna proposition har det inlämnats fem motioner som kräver ökat tullskydd. Tre motioner kräver lägre tullskydd, och i två motioner krävs åtgärder mot lågprisimport. I den här sena timmen avser jag inte att kommentera alla motionerna. Men jag vill ändå konstatera — efter att ha lyssnat till tidigare inlägg och repliker och noterat de skillnader som finns bland företrädarna för de borgerliga partierna — att trädgårdsodlarna bör sända en tacksamhetens tanke till de svenska väljarna. Med ett annat valresultat i höstas hade vi antagligen inte alls haft denna debatt, och det hade trädgårdsodlarna fått lida av. Den svenska trädgårdsnäringen måste kunna upprätthållas under konkurrens, och den produktion vi har i dag hävdar sig väl mot importerade varor och framför allt hos de svenska konsumenterna. 171 Det är däremot viktigt att vi kan ingripa mot dumpad eller subventionerad import så att den svenska trädgårdsnäringen inte slås ut på grund av detta. Regeringen har därför beslutat införa en förordning om dumpningsoch subventionsundersökningar. Avsikten med denna förordning är att ingripande skall kunna ske betydligt snabbare och effektivare mot dumpad eller subventionerad import. Denna förordning har ännu inte prövats, och att vidta ytterligare åtgärder innan förordningen prövats kan knappast anses rimligt. Sverige har sedan lång tid tillbaka spelat en pådrivande roll för att undanröja handelshinder. I detta arbete har ingått att få till stånd en ny GATT-runda, liksom att ytterligare avveckla handelshindren inom EG/ EFTA-området. Att i detta läge gå in med tullhinder från svensk sida skulle te sig något underligt och speciellt inte förefalla trovärdigt. Det bör i detta sammanhang framhållas att en beredningsgrupp inom kanslihuset tillsatts för att klarlägga de icke tariffära handelshindren i Västeuropa. På det nordiska planet samarbetar denna beredningsgrupp med nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för handelspolitik, och klagomål som framkommer från bl.a. trädgårdsnäringen kan anmälas till denna beredningsgrupp. Herr talman! Det bör avslutningsvis även påpekas att jordbruksutskottet beretts tillfälle att yttra sig över denna proposition, och både jordbruksoch skatteutskottet har kommit till samma slutsats. Skatteutskottet vill dock, liksom jordbruksutskottet, framhålla vikten av att regeringen och berörda myndigheter även i fortsättningen följer utvecklingen på detta område och vid behov vidtar ytterligare åtgärder för att stärka den svenska trädgårdsnäringen. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har sagt yrkar jag avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets hemställan i detta ärende.
Herr talman! Kjell Nordström citerade en del ur skatteutskottets betänkande från 1984, där vi begärde en översyn av reglerna. Jag har redan citerat detta, och jag vill bara fästa ledamöternas uppmärksamhet på att jag citerade det hela, medan Kjell Nordström bara citerade en del, vilket gav en felaktig bild av utskottets ställningstagande. När Kjell Nordström säger att gränsen måste gå någonstans för vad konsumenterna kan bära, vittnar detta om att han inte har satt sig in i vad frågan gäller. Här är det fråga om att höja minimitullen med 25 öre per kilo. Det är detta man undrar om konsumenterna kan bära. Däremot riktar man inte någon som helst uppmärksamhet på att priset på varan från producentledet till konsumentledet — det gäller t.ex. tomater — kan stiga med både 5 och 10 kr. Det har ingen betydelse. Men för att ge trädgårdsnäringens anställda och företagare en chans att existera kan man inte tänka sig en fördyring med 25 öre av varan. Det är ganska egendomligt. Sedan tar Kjell Nordström upp splittringen i de borgerliga partierna när det gäller denna fråga. Jag skall säga till Kjell Nordström att splittringen under de senaste tio åren då denna fråga har varit uppe har varit precis densamma som i dag. Men tack vare att en stor del av socialdemokraterna har känt sitt ansvar för trädgårdsnäringen har vi kunnat genomföra vissa Prot. 1985/86:106 förbättringar och även begära denna. Denna gång är det socialdemokraterna — 2 april 1986 som har svikit centern när det gäller att försöka åstadkomma en förbättring. Det är detta som är verkligheten. Tullen på trädgårds
Herr talman! Vi behandlade för några minuter sedan skatteutskottets betänkande 34. I detta betänkande finns det ett särskilt yttrande av bl.a. Stig Josefson. I detta särskilda yttrande oroar man sig över livsmedelspriserna. Det är klart att denna 25-öring som Stig Josefson vill ha naturligtvis kommer att slås ut på livsmedelspriserna. Därför är det något underligt att oron har gått över på en halvtimme.

Herr talman! Återigen: Denna 25-öring för ett bättre tullskydd är något som i högsta grad oroar Kjell Nordström, men en femmas eller tias pålägg på varan mellan producentledet och konsumentledet bekymrar inte Kjell Nordström.

Herr talman! Hur centern ser på frågan om tullskydd för svensk trädgårdsnäring har Stig Josefson i stora drag och på många punkter förklarat här i kammaren för en kort stund sedan. Jag skall därför koncentrera mitt anförande till ett alldeles speciellt område, nämligen krukväxtodlingen. Jag vill emellertid först passa på att yrka bifall till samtliga reservationer med Stig Josefsons namn på. Vad gäller krukväxter och tulltaxan på dem anser jag att värdetullen för krukväxter bör höjas från 8 2 till 13 96, vilket jag har yrkat i min motion Jo211. Olyckligtvis har bifall till motionen inte yrkats vid behandlingen i utskottet, vilket jag beklagar. Skälen att höja värdetullen är nämligen många, herr talman. Ett av de allra viktigaste skälen är att det är rimligt att man inom denna bransch får möjlighet att på lika villkor konkurrera med övriga, närliggande länder. Det bör med andra ord vara samma tullskydd för importen som för vår export. Enligt vad jag blivit informerad om har vi i dag den lägsta importtullen i Europa. Följden blir, såsom tidigare talare har påpekat, att man vid överskottssituationer i omvärlden försöker dumpa produkterna i Sverige. Vi har få och mycket begränsade åtgärder att sätta emot detta. I stället för rättvisa och jämlika tullbestämmelser för krukväxtodlarna som skulle skydda och värna om svensk produktion har vi orättvisa förhållanden, som hotar sysselsättningen på området. När det gäller arbetstillfällena drabbas inte bara våra svenska företagare utan också alla anställda. Det är särskilt olyckligt med tanke på att trädgårdsodlingen är spridd över stora delar av vårt land och finns inte minst i sysselsättningssvaga landsdelar. Därför finns det också regionalpolitiska motiv för att utjämna orättvisorna i fråga om tulltaxan för krukväxter. Om vi skall ha svensk trädgårdsnäring och svensk krukväxtodling, måste rimliga förutsättningar skapas för en sådan. Näringen har gjort stora 173 investeringar för att verksamheterna skall bli rationella, tekniska och effektiva. Den höga teknikoch mekaniseringsgraden gör att många företag är känsliga, bl.a. beroende på låg soliditet och hög skuldsättning. Det innebär stor priskänslighet inom näringen. Den är beroende av stabila prisnivåer för att överleva, och stabila prisnivåer kan man få om värdetullen på krukväxter höjs till samma nivå som EG har. Med lika konkurrensförhållanden har man inom näringen stora förhoppningar om att kunna utöka exporten och skapa fler arbetstillfällen, som vi ju behöver i vårt land i dag. Man pekar på hur Danmark lyckades öka sin export från 10 miljoner till nära 2 miljarder kronor på 15 år sedan man gått medi EG och skyddas av tullarna där. Med andra ord: Det finns utvecklingsmöjligheter inom näringen. Ge den bara en rättvis konkurrenssituation! Det är inte fråga om några favörer eller fördelar, bara rättvisa. Detta är några av de skäl som finns för att höja värdetullen för krukväxter. Tyvärr kan jag inte yrka bifall till motionen, eftersom lagtext saknas. Jag får därför nöja mig med att driva kravet vid ett senare tillfälle och kommer alltså att ta upp frågan på nytt.

Fru talman! Varje försök att driva en framgångsrik sysselsättningspolitik står och faller med sambandet mellan verklighet och medel. Uppfattningen om verkligheten måste bygga på en grundlig analys som definierar problemen och deras orsaker. Analysen läggs sedan till grund för en politisk strategi som har realistiska möjligheter att lösa problemen och leda fram till de uppställda målen. Först då finns förutsättningar att bli framgångsrik. En analys av läget på arbetsmarknaden i dag ger följande bild. Arbetsmarknaden har försvagats under en 15-årsperiod. De enskilda människornas möjligheter att ta sig in och stanna på arbetsmarknaden har minskat. Deras handlingsutrymme har krympt, bl.a. genom en felaktig löneutveckling och därav följande lönestruktur som gjort det svårt för alla andra än de mest högproduktiva grupperna att konkurrera om jobben. Ungdomarna har i ökande grad stängts ute genom en växande ström av lagar och avtal som försvårat deras möjligheter att få det första jobbet. Industrijobbens andel av sysselsättningen har trendmässigt minskat, eftersom tillväxten i den exportinriktade storindustrin med hög rationaliseringstakt favoriserats och framväxten av en stark småföretagsamhet direkt missgynnats. Den offentliga sektorn har, i skydd av starka monopol och ständigt ökande skattetryck, genom en konsekvent förd politik fått ta över rollen som sysselsättningsmotor på arbetsmarknaden, med minskat utrymme för arbetsmarknadens privata sektorer som följd. Den privata tjänsteoch servicesektorn tillåts inte spela huvudrollen och öka sysselsättningen eftersom den utestängs från viktiga verksamhetsområden genom dels de starka och på senare tid t.o.m. förstärkta offentliga monopolen, dels skatteoch arbetsgivaravgiftssystemen som hindrar enskilda människor att efterfråga privata tjänster och service. Rörlighet och omställningsförmåga hos företag och enskilda på arbetsmarknaden har minskat på grund av höga skatter och en flora av arbetsmarknadslagar som stimulerar till orörlighet i stället för vilja till omställning. Bristerna i sambandet mellan arbetsmarknadens efterfrågan på utbildning, kompetens och kunskaper och utbildningssystemets möjligheter att svara upp emot dessa krav är förskräckande stora. Den mycket omfattande arbetsmarknadspolitiken har satt AMS-jobb för stunden före omställning, effektiv arbetsförmedling och en nära kontakt med verkligheten på arbetsmarknaden. Dessa problem och flera därtill har gett oss en svag arbetsmarknad där arbetslösheten, oavsett hur vi mäter den, vuxit trendmässigt. I slutfaserna av en högkonjunktur kan vi än en gång konstatera att antalet enskilda som står utanför den riktiga arbetsmarknaden är större än någon gång tidigare. Strukturarbetslösheten, som slår särskilt hårt mot den äldre arbetskraften, är värre än tidigare. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och riskerar att växa ytterligare i framtiden. Arbetsmarknadsministerns egna rådgivare i departementet varnar för rekordarbetslöshet om bara några få år. Visst har jobben blivit något fler under en kort period — allt annat hade varit anmärkningsvärt efter två stora devalveringar och en förbättrad konjunktur. Problemet är bara att regeringen, dessa positiva faktorer till trots, inte lyckats åstadkomma tillräckligt hög tillväxt i ekonomin för att de nya jobben skall räcka till för dem som drabbas av arbetslöshet eller söker sig ut på arbetsmarknaden för att få sitt första jobb. Socialdemokratiska regeringar är uppenbart oförmögna att åstadkomma tillräcklig fart i ekonomin så att tillräckligt många nya arbetstillfällen blir till. Den tredje vägens politik med arbete åt alla som främsta mål håller de facto på att falla sönder. Ingen, inte ens socialdemokraterna, har anledning att vara förvånad över detta eftersom det enda nya med den tredje vägens politik är namnet. Innehållet bygger på gammalt traditionellt socialdemokratiskt tankegods, som tyvärr inte står sig som lösning på de problem som den egna politiken skapat i ekonomin och på arbetsmarknaden. Den ensidiga satsningen på den exportinriktade industrin räcker inte längre för att öka sysselsättningen tillräckligt mycket. Med mycket hög produktionstillväxt kan möjligen, förutsatt bästa tänkbara förutsättningar, jobben i industrin behål las på nuvarande nivå. Men inte ens det är tyvärr troligt. Den offentliga sektorn, hjärtat i socialdemokratisk sysselsättningsstrategi, kan av kända skäl inte fortsätta att växa. Den omfattande arbetsmarknadspolitiken har nått gränsen för vad som är sunt för arbetsmarknadens möjligheter att fungera effektivt och för vad som är möjligt för en hårt ansträngd statskassa. Av samma skäl, men också av rent mänskliga och sociala skäl, är det inte heller möjligt att fortsätta att hålla tillbaka arbetslösheten genom att minska antalet arbetssökande i ett system av omfattande förtidspensionering. Fru talman! Det enda regeringen har åstadkommit av egen kraft och som påverkat förutsättningarna för sysselsättningen positivt är devalveringen hösten 1982 — ett beslut som regeringen själv med förkärlek beskriver som höjden av handlingskraft men som alla vet är en sista desperat handling när den egna politiska uppfattningen sätter absoluta gränser för hur den ekonomiska politiken kan utnyttjas. Det är ett beklagligt faktum, fru talman, att de socialdemokratiska grundvärderingarna inte ger den förutsättning för en omprövning av den förda politiken som krävs för att regeringen skall kunna formulera en sysselsättningspolitisk strategi som leder oss bort från arbetslöshetshotet.

Förklaringen, fru talman, är att alla andra faktorer som bidragit till att öka antalet jobb under högkonjunkturen faktiskt har föranletts av en politik som formulerats och drivits i andra länder än i Sverige. Vad skulle t.ex. ha hänt under de senaste åren på den svenska arbetsmarknaden om inte den ekonomiska politiken i USA fungerat som motor i en stigande internationell konjunktur? Om huvuddelen av industrinationerna inte fört en konsekvent antiinflationspolitik som hjälpt den svenska regeringenatt trots egna misslyckanden och en fortsatt högskattepolitik något minska inflationstakten? Om den internationella räntenivån inte fallit? Om den sjunkande dollarkursen uteblivit? Om oljepriserna inte sjunkit drastiskt? Då hade faktiskt förutsättningarna för det ni kallar den tredje vägens politik inte funnits, och arbetslösheten hade varit ännu högre än den är i dag. Fru talman! Man måste med stort allvar fråga sig varför det blivit som det blivit, varför devalvering, högkonjunktur och en positiv ekonomisk utveckling i omvärlden inte räckt till som hjälpmedel för regeringen att åstadkomma högre ekonomisk tillväxt, fler riktiga jobb och lägre arbetslöshet. Utifrån det enkla men mycket talande ekonomiska antagandet att varje procents tillväxt i ekonomin skapar 20 000 nya riktiga jobb, borde varje regering som verkligen vill uppnå full sysselsättning satsa fullt ut på just snabb ekonomisk tillväxt. Förklaringen till att socialdemokraterna inte gjort detta och inte kommer att göra det är avslöjande. Man kan helt enkelt inte! Snabb ekonomisk tillväxt kan aldrig bli huvudinstrumentet i en socialdemokratisk sysselsättningsstrategi, eftersom de socialistiska värderingar man bygger sin politik på inte tillåter det. För socialdemokrater är den ekonomiska tillväxten både en vän och en fiende. Den är en vän när det gäller att skapa växande skatteintäkter och de stora resurser som den offentliga sektorn kräver för att fungera, men den är en fiende när den samtidigt skapar växande ekonomiska resurser och därmed frihet för enskilda människor. Den är en partner när den hjälper till att öka den kollektiva anonyma kapitalbildningen och koncentrationen i ekonomin eller när den gestaltar sig i form av lättkontrollerade storföretag som kan förmås att samarbeta, men den är lika mycket en fiende när den innebär att hundratusentals enskilda människor får ökad frihet och skapar för sig själva och sina närmaste. Den är en vän till socialdemokratin och de socialistiska värderingarna också när resultaten kan kontrolleras och fördelas i ett jämnt lager över medborgarna genom kollektiva, politiskt eller fackligt styrda organ, men den är lika mycket en fiende när den samtidigt riskerar att bli till växande inkomster, ja kanske t.o.m. små förmögenheter, för vanliga hårt arbetande och satsande människor. Därför, fru talman, lär det aldrig bli något lyckligt äktenskap mellan det socialdemokratiska partiet-arbetarrörelsen och den ekonomiska tillväxten och därmed inte heller någon fungerande socialdemokratisk tillväxtpolitik ut ur den växande arbetslösheten. Men det är värre än så. Det är t.o.m. så illa ställt att regeringen, även om den skulle vilja byta fot och ändra politik, inte förmår genomföra detta. Varje del i den traditionella socialdemokratiska sysselsättningsstrategin vaktas nämligen av mäktiga intressen inom den s.k. rörelsen. Inte kommer LO att tillåta att arbetslöshetsförsäkringen ändras så att parterna på arbetsmarknaden tvingas betala en större del, att det införs en allmän arbetslöshetsförsäkring som ger fler arbetslösa ett bättre skydd än i dag. Lars Ulander kan väl inte heller tänka sig rejäla marginalskattesänkningar för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det har han ju avvisat otaliga gånger. Samma sak gäller säkerligen för en nödvändig uppluckring av arbetsmarknadslagarna — eller hur, arbetsmarknadsministern? Eller återigen till Lars Ulander: Detsamma gäller väl också en politik som får facket att acceptera lägre ingångslöner för ungdomar? Eller för att fortsätta uppräkningen: mindre AMS-åtgärder och större krav på den enskilde arbetssökande, något som ni tidigare, när vi har föreslagit detta, har avvisat som socialt oansvarigt. Och hur ställer ni er till en radikal minskning av antalet ungdomar i ungdomslag som ni alltid tidigare avvisat? Och till sist: en förändring som leder till större lönespridning är något som ni alltid avspisat med argumentet att det är en politik som syftar till att knäcka facket. Fru talman! Bakgrunden till dagens arbetsmarknadspolitiska debatt är ett talande exempel på socialdemokraternas hat—kärleks-förhållande till den ekonomiska tillväxtens möjligheter att skapa tillräckligt många nya riktiga jobb. Socialdemokraterna här i riksdagen kommer om en stund att avvisa den politik vi moderater förordar för att uppnå lägre arbetslöshet, högre sysselsättning och en bättre fungerande arbetsmarknad. Detta sker samtidigt som arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijons egna rådgivare i en arbetsgrupp redovisar en rapport med titeln Arbetsmarknadspolitikens roll, inriktning och omfattning, som i sin analys på många väsentliga punkter, ja, nästan i sin helhet överensstämmer med den politik som vi för fram men som ni i dag avvisat på den grunden att den skulle skapa högre arbetslöshet. Den här rapporten, fru talman, skall socialdemokraterna och regeringen såvitt jag förstår sedermera använda som diskussionsunderlag i sökandet efter förnyelse av den arbetsmarknadspolitik som de upptäckt inte fungerar. Vi moderater och arbetsmarknadsministerns arbetsgrupp varnar för rekordarbetslöshet om några få år om politiken inte läggs om. Regeringen och riksdagens socialdemokrater viftar bort fakta och bryr sig inte om varningen. Man föredrar — eller har i alla fall hittills föredragit; vi får väl se vad arbetsmarknadsministern säger i dag — att skryta om det som varit och vägrar att tala om problemen i framtiden. Arbetsmarknadsministerns arbetsgrupp instämmer i de moderata kraven på satsningar på s.k. utbudsstimulerande åtgärder, dvs. skattesänkningar, avregleringar och avmonopoliseringar, som underlättar och förbilligar en produktionsökning. Regeringen och riksdagens socialdemokrater avvisar också detta. Vi moderater och arbetsgruppen är vidare överens om utbildningens stora betydelse för hög sysselsättning och låg arbetslöshet och för enskilda människors omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Trots detta avvisar ni socialdemokrater våra förslag, som i dag ligger på riksdagens bord, om en snabb förstärkning av arbetsmarknadsutbildningens resurser. Ni föredrar i stället att också fortsättningsvis lägga tyngdpunkten vid era arbetsmarknadspolitiska satsningar på korta och konstlade AMS-jobb. Vi moderater förordar en neddragning av de korta AMS-jobben för att minska de inlåsningseffekter som alltför omfattande AMS-åtgärder leder till. Arbetsmarknadsministerns arbetsgrupp instämmer och skriver: ”Sysselsättningspolitiken innebär en balansgång mellan strävan efter sysselsättningstrygghet för alla vid varje tidpunkt och ambitionen att skapa en sådan flexibilitet på arbetsmarknaden att tillväxtens krav på anpassning och rörlighet tillgodoses.” S-gruppen blundar och avvisar våra förslag. Moderata samlingspartiet, med stöd av arbetsgruppen i arbetsmarknadsdepartementet, manar till löneavtal i framtiden som ökar lönedifferenserna på arbetsmarknaden. Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna i riksdagen beskriver detta som attacker mot facket och avvisar varje sådan tanke. Vi moderater kräver, och får stöd av arbetsgruppen, ökade incitament, som det heter, för arbete, sparande och investeringar för att åstadkomma en snabbare ökning av antalet jobb, men också detta avslås utan spisning. Arbetsgruppen kräver också en förändrad och effektiviserad arbetsmarknadspolitik, som bättre — som det heter — kan stötta den allmänna ekonomiska politikens inriktning på högre tillväxt. Man kan nästan tro, fru talman, att arbetsmarknadsministerns rådgivare lagt kalkerpapper under moderata samlingspartiets partimotion om arbetsmarknadspolitiken från januari och skrivit av den på snart sagt varje väsentlig punkt. De ifrågasätter t.ex. om arbetsmarknadspolitiken i tillräcklig grad har varit kopplad till strategin för den allmänna ekonomiska politiken. Jag har hört och läst det förr, ja, t.o.m. skrivit samma sak. Man kritiserar arbetsmarknadspolitiken för att i alltför hög grad vara inriktad på den offentliga sektorn i stället för på den privata sektorn. Ja, det har jag också Prot. 1985/86:107 hört förr. 3 april 1986 Man förordar att arbetsmarknadspolitiken skall inriktas på att underlätta arbetsmarknadens funktionssätt genom en bättre och effektivare arbetsförmedling. Volymen av kortvariga AMS-jobb bör reduceras. Man kräver bättre planering och bättre resultatuppföljning av arbetsmarknadspolitikens resultat och konstaterar att mycket talar för att det finns utrymme för ytterligare effektivitetshöjningar genom förbättrade styrsystem och förbättrad resultatuppföljning. Man försvarar, men bara halvhjärtat och utomordentligt ovilligt, det offentliga förmedlingsmonopolet, men man har i detta försvar mycket svårt att finna bärande argument mot dess avskaffande. Man drar samma slutsatser som vi gör när det gäller ineffektiviteten i rekryteringsstödet och konstaterar att detta medfört mycket låga sysselsättningseffekter och kräver bättre resultat. Man är starkt kritisk mot att beredskapsarbeten används som förstahandsåtgärd i arbetsmarknadspolitiken. Mängden AMS jobb har varit för stor och överskridit den nivå då de är effektiva och åstadkommer bestående arbetsmarknadspolitiska resultat. Beredskapsarbetenas starka inriktning på ungdomar — de har senare ersatts med ungdomslag — konstateras vara följden av brister inom andra politikområden.

Ni står numera så gott som helt isolerade i er uppfattning att ungdomslag, beredskapsarbeten, Örebromodeller och all sköns andra s.k. sysselsättningsskapande åtgärder för ungdomar inom den offentliga sektorn är det bästa som kan göras för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Fru talman! Det är nu några år sedan arbetsmarknadsministern och jag här i kammaren så gott som varje vecka hade våra drabbningar om lärlingsutbildning, ungdomslagen, realistiska ingångslöner för ungdomar, arbetsmarknadslagstiftningens hinder och den allmänt passiva attityden från socialdemokraternas sida att verkligen ta tag i de grundläggande orsakerna till den trendmässigt växande ungdomsarbetslösheten. Det var på den tiden ingen gräns för hur oansvariga vi var i vår kritik. Ungdomslönerna var inget som helst problem. Arbetsmarknadslagstiftningen orsakade inga svårigheter för ungdomarna att ta sig in på den riktiga arbetsmarknaden. Lärlingsutbildningen i modern form som vi föreslog beskrevs som ett regelrätt sabotageförsök mot ungdomarnas möjligheter att få en riktig utbildning. Ungdomslagen var det bästa som hänt ungdomarna sedan Hedenhös, och det fanns inte ett uns av realism i den analys och de förslag som moderata samlingspartiet förde fram. Fru talman! Nu sitter arbetsmarknadsministern och socialdemokraterna i kammaren med en bunt undersökningar och utredningar i knät, vilkas omfång och fysiska tyngd måste göra det svårt att bära allt i famnen på en 11 gång. Vad värre är, det är inte bara tungt, innehållet på varje punkt redovisar att moderata samlingspartiet har haft och har rätt. Ni har en ÖGY-utredning som bekräftar behovet av arbetsplatsförlagd yrkesutbildning. Ni har en departementsrapport från experterna i arbetsmarknadsdepartementet, som talar om behovet av inskolningslöner, kritiserar inriktningen på ungdomslagen, talar om inskolningsplatser och kritiserar inlåsningseffekterna av en för omfattande AMS-politik, vilket även gäller ungdomslagen. Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt och påminna arbetsmarknadsministern om ungdomslagen och en intervju som hon gav till tidningen Aktuellt i politiken, nr 9 1984. ”Ungdomslagen — att vi klarade att genomföra den. Det är jag mest nöjd med. Det säger Anna-Greta Leijon när vi ber henne ange det mest lyckade hon hittills gjort som arbetsmarknadsminister”. Därefter följer en beskrivning av en debatt i kammaren mellan mig och arbetsmarknadsministern, som jag inte tänker återge, främst på grund av den stora mängden oförskämdheter. Därefter följer: ”Hon döljer heller inte i intervjun sin tillfredsställelse över ungdomslagen, som ny sysselsätter 30 000 ungdomar i åldrarna 18—19 år. Starten av ungdomslagen har varit mer lyckad än någon vågade tro. Det här är också bara början. Vi ger ungdomarna något vettigt att göra i stället för att lyfta kontant arbetslöshetsunderstöd. Men verksamheten i ungdomslag innehåller mycket mer. Arbetet skall bedrivas i kombination med utbildning.” Fru talman! Den lyckade starten, som arbetsmarknadsministern beskriver iintervjun, visade sig lyckligtvis — och förhoppningsvis — i stället bli början till slutet. I dag står arbetsmarknadsministern och socialdemokraterna helt ensamma i sin uppfattning att ungdomslagen är det bästa som hänt. Arbetsmarknadsministerns egna experter är kritiska mot omfattningen, som enligt deras uppfattning bör minskas rejält. De instämmer i vår kritik mot den ensidiga inriktningen mot den offentliga sektorn och mot förhållandet att ungdomslagen satts in som första i stället för som sista åtgärd. Riksrevisionsverket, som också tittat på det här, säger i stort sett samma sak. Ja, nu har arbetsmarknadsministern inte ens AMS stöd längre, eftersom verksledningen och styrelsen bara häromdagen föreslog att ungdomslagen skall ersättas av andra åtgärder som inte medför alla ungdomslagens negativa effekter. Ryktet förtäljer också att en preliminär rapport från den utredning angående ungdomslagen som arbetsmarknadsministern själv beställt från Göteborgs universitet bekräftar den ursprungliga kritiken — vår kritik — mot ungdomslagens sätt att fungera. Där lär sägas att ungdomslagen medför att ungdomarna blivit ett ”arbetsmarknadens B-lag” som fungerar som arbetskraftsreserv, framför allt för den offentliga sektorn. Därmed har ungdomarna fått ännu svårare att få fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. Detta och mer därtill bekräftar också den gamla SINOVA-rapporten om ungdomslagen som vi talat om så många gånger tidigare här i kammaren och som på den tiden avfärdades av arbetsmarknadsministern som ovederhäftig och ovetenskaplig. Min fråga är enkel att besvara, Anna-Greta Leijon. Hur mycket mer av kallhamrade fakta om ungdomslagens svagheter och många negativa effekter behövs för att arbetsmarknadsministern skall ändra uppfattning, lyssna på kritiken och ta fasta på de förslag som under flera år lagts fram här i riksdagen, bl.a. av moderata samlingspartiet? Hur länge skall ungdomslagen få fortsätta att förstöra ungdomarnas möjligheter att få riktiga jobb? Är Anna-Greta Leijon beredd att ta avstånd från sina uttalanden 1984 om ungdomslagens förträfflighet, som jag tidigare citerade, och snabbt göra något konstruktivt åt problemen? Arbetsmarknadsministerns arbetsgrupp behandlar också frågan om styrning och granskning av effektiviteten inom arbetsmarknadsverket, en fråga som vi moderater ägnat mycket tid och arbete under senare år. Man kräver, liksom vi gör, bättre resultatredovisning baserad på analyser av resultaten av insatta resurser. Man skriver t.ex. — och det är betecknande att det är sida upp och sida ner av kritik mot effektiviteten — att ”den senaste verksamhetsberättelsen” — från arbetsmarknadsverket alltså — ”kan väl mäta sig med näringslivets årsredovisningar när det gäller verksamhetsbeskrivning, inte minst layout-mässigt. Men den är klart underlägsen när det gäller resultatredovisning.” Så mycket var alltså alla era predikningar här i kammaren under senare år om AMS effektivitet värda. Arbetsmarknadsministerns experter vill också att AMS regelbundet skall redovisa verksamhetens omfattning, inriktning och resultat, t.ex. i form av kvartalsrapporter. Jag tror också att jag hört det förut. De föreslår att regeringens och riksdagens former för styrning av AMS bör utvecklas, så att den nuvarande detaljstyrningen inte hamnar i konflikt med den målstyrning som numera tillämpas inom AMS. Här är det på sin plats att påminna t.ex. Lars Ulander om moderata samlingspartiets förslag om friare medelsanvändning med hårdare resultatkrav som ligger på riksdagens bord och som han kommer att avvisa i dag. Fru talman! Sist men därför inte minst viktigt i en lång behandling av en nog så intressant rapport kommer vi till arbetsmarknadsdepartementsexperternas synpunkter på arbetslöshetsersättning och kontantstöd. Vi moderater har förelagt riksdagen förslag om hur det första steget mot en allmän arbetslöshetsförsäkring, delvis finansierad med s.k. ”raka rör” från parternas förhandlingsbord till de arbetslösa, skall kunna tas redan i år. Vi har tidigare pekat på de stora svagheter som det nuvarande systemet medför. Vi kan konstatera nu, med stor tillfredsställelse, Anna-Greta Leijon, ått vi åtminstone har stöd bland arbetsmarknadsdepartementets experter. De skriver att ”det är angeläget att arbetsmarknadspolitiken mer kan inriktas mot aktiva åtgärder så att kontantstödets stigande andel kan nedbringas. Men också finansieringsfrågorna är viktiga att granska närmare bl.a. om parterna på arbetsmarknaden ska ta ett ökat ansvar för kostnaden för arbetslöshetsförsäkring”. Det förefaller, fru talman, som om insikten om vad som måste göras, eller borde göras, för att undvika rekordarbetslöshet och öka sysselsättningen nu har börjat tränga in i arbetsmarknadsdepartementets korridorer. Men samtidigt visar det sig —- oroande nog — att socialdemokraterna inte har förmåga att ta fasta på de kloka ord som sagts. I dag kommer man nämligen i stor utsträckning att avvisa samma politik som den som föreligger i form av konkreta förslag på riksdagens bord. ”Att vilja men inte kunna” är ett uttryck som ger en bra beskrivning av den socialdemokratiska positionen i sysselsättningsoch arbetsmarknadspoliti ken. Vi har sannolikt inte på mycket länge haft en svagare regering vad gäller sysselsättningspolitikens område än den vi har i dag. Fru talman! Jag — och säkert även experterna i arbetsmarknadsdepartementet, om de hade haft möjlighet — yrkar bifall till de moderata reservationer som är fogade vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11 och där vår politik finns redovisad.
Fru talman! Det finns en bred politisk uppslutning bakom målet arbete åt alla i vårt land. Vi är alla medvetna om arbetets betydelse för den enskilde, som i hög grad är ekonomiskt betingad. Men det gäller även och inte minst i social och mänsklig bemärkelse. Vi vet vad det innebär för den enskilde att stå utanför arbetsmarknaden. Den arbetslöse får inte bara ekonomiska problem, utan också negativa sociala och mänskliga konsekvenser gör sig väldigt snabbt märkbara. Jag är övertygad om att det samhällsekonomiskt finns en god samstämmighet när det gäller målet, nämligen att det är väl motiverat med målmedvetna och kraftfulla insatser för att hålla arbetslösheten nere. Vad som särskilt oroar är att vi trots goda förutsättningar — trots högkonjunktur och god export — har så svårt att komma ned på betydligt lägre nivåer när det gäller den öppna arbetslösheten och antalet personer som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är visserligen sant att vi aldrig har haft så många människor med förvärvsarbete som vi nu har. Men det är också sant att vi aldrig har haft så många som befinner sig utanför den reguljära arbetsmarknaden. Om vi jämför med den förra högkonjunkturen, 1980, finner vi att sammanlagt ungefär 200 000 människor stod utanför den reguljära arbetsmarknaden. Nu är situationen den — alltså i en liknande konjunktur — att siffran stigit till ca 300 000 människor, som antingen är öppet arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den långsiktiga trenden har inneburit att vi efter varje lågkonjunktur hamnar på allt högre arbetslöshetsnivåer. Arbetsmarknadsdepartementets egna utredare konstaterar att det numera är så, att endast hälften av dem som blir arbetslösa under en lågkonjunktur får ett arbete när de ekonomiska förutsättningarna förändras till det bättre. Övriga förblir alltså utan arbete även under högkonjunktur. Det behövs, säger utredarna, ”något alldeles extraordinärt” för att stoppa den trendmässiga ökningen av arbetslösheten. Arbetsmarknadspolitiken har alltså två sidor. Den ena sidan är ljus och positiv — dvs. många människor har ett förvärvsarbete. Vidare är det också mycket bra att fler kvinnor har ett förvärvsarbete. Den andra sidan är däremot mörk. Trots goda tider och trots regeringens nog så skrytsamma tal om att Sverige är på rätt väg har arbetsmarknaden uppvisat svåra brister. Sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning 1982 har vi upplevt den högsta arbetslösheten i Sverige i modern tid. Det gäller såväl andelen öppet arbetslösa som de absoluta arbetslöshetstalen. Även om arbetslösheten under det senaste året har minskat, står bortemot 100 000 fler utanför den reguljära arbetsmarknaden, jämfört med siffrorna under högkonjunkturperioden kring 1980. Detta är illavarslande. De nya djärva grepp som regeringsföreträdare gärna talar om vid politiska högtidsmöten lyser fortfarande med sin frånvaro. Ingenting av det som skulle vända en svår utveckling har anmälts, vare sig i budgetpropositionen som lades fram i januari eller i den departementsutredning som kom i februari. Den socialdemokratiska majoriteten i arbetsmarknadsutskottet hänger sig åt att försvara den förda regeringspolitiken som den enda möjliga. Regeringen hänvisar till att man tänker återkomma till saken i kompletteringspropositionen. Därvidlag finns det förvisso mycket att hämta in, om uttalade ambitioner skall kunna uppnås. AMS-chefens omdöme att budgetpropositionen är ett provisorium kan synas hårt, men det stämmer i stora delar rätt väl. Regeringens förslag till A-kasseersättning blev ett praktexempel på virrvarret av åsikter. Regeringens förslag om en blygsam uppräkning av högsta A-kasseersättning från 315 till 335 kr. ansåg vi från folkpartiets sida vara alltför låg. Man skall dessutom beakta att ersättningen har legat på samma nivå under lång tid och att de arbetslösa har en hel veckas karenstid. Kritik på den här punkten kom framför allt från fackligt håll. Efter någon eller ett par veckor av turbulens inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen väcktes en motion där det förordades en höjning med ytterligare 25 kr. utöver regeringens förslag. Vid en hastigt hopkommen presskonferens presenterades den socialdemokratiska riksdagsmotionen av ingen mindre än finansminister Feldt, som nu hade övergivit sitt eget och regeringens förslag och solidariserade sig med en nivå på högsta A kasseersättning som sammanföll med både s-motionen och förslag från folkpartiet. Med det kunde en majoritet mobiliseras i utskottet för detta förslag. I sak är det som skedde positivt, och folkpartiet har för sin del också dragit den finansiella konsekvensen av utskottsförslaget. Men visst är det, fru talman, svårt att motionera då framlagda regeringsförslag desavoueras av finansministern. Det illustrerar på ett tydligt sätt minoritetsregerandets dilemma. Tala om flexibilitet! En av bristerna i budgetpropositionen är att regeringen utgår från att arbetslösheten skall minska under nästa budgetår. Aftonbladet skrev i förrgår om sysselsättningen att molnen börjar hopa sig vid horisonten. Till hösten väntas arbetslösheten öka, och inför de utsikterna ser regeringspolitiken, som den hittills presenterats, alltför svag och passiv ut, enligt Aftonbladet. Utsikterna på arbetsmarknaden är alltså inte särskilt ljusa. Vi måste emellertid ha klart för oss att det inte är arbetsmarknadspolitiken i sig som långsiktigt kan klara en svår situation. Huvudansvaret måste ligga på andra politikområden, främst på den ekonomiska politiken men också på näringspolitiska frågor. I reservation 1 i det betänkande som vi nu behandlar har de ickesocialistiska partierna gemensamt pekat på de insatser som krävs för den ekonomiska tillväxt som behövs för att sysselsättningsproblemen skall kunna lösas. Där sägs klart ut att den industriella utvecklingen måste främjas. Detta är särskilt viktigt när det gäller småföretagen. Om det fördes en politik som stimulerade låt oss säga hälften av de hundratusentals småföretagarna att nyanställa en enda person, skulle det kunna innebära sensationella effekter för sysselsättningen. Tyvärr tycks inte regeringen tillräckligt ha insett detta samband. Hade den det, skulle den bl.a. ha avvecklat löntagarfonderna, ändrat skattepolitiken och uppmuntrat företagsamheten. Men det är också viktigt att slå fast att parterna på arbetsmarknaden har ett stort ansvar för att löneavtalen stannar vid en nivå som inte innebär att förutsättningarna för en positiv utveckling försämras. Arbetsmarknadspolitiken kommer självfallet att ha en fortsatt mycket viktig, men ändå avgränsad roll. Departementets utredare hävdar en uppfattning som jag delar, nämligen att det krävs en starkare betoning av platsförmedlingens, arbetsvägledningens och utbildningens roll i arbetsmarknadspolitiken. En starkare knytning till näringslivet är också nödvändig. Detta gäller inte minst för ungdomar. Vissa hoppfulla tecken kan nu ses inom det socialdemokratiska lägret. Det tycks finnas tankegångar på det arbetsmarknadspolitiska området som — om de förverkligas — kan främja utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken. De förändringens vindar som en tid har blåst inom arbetsmarknadsverket, som bl.a. inneburit ökade satsningar på service till arbetssökande och arbetsgivare och en nedtoning av den centrala byråkratin, upplevs som både positiva och verkningsfulla. Nu har ett antal politiskt väl förankrade tjänstemän i regeringens kansli, enligt tidningsuppgifter, fört fram idéer som tidigare kategoriskt avvisats från socialdemokratiskt håll. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern och regeringen på ett seriöst och konstruktivt sätt utan prestigemässiga låsningar griper sig an de uppslag som förts fram under senare tid. I folkpartiets motioner har vi både till årets riksdag och tidigare gett många konstruktiva uppslag till en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik. Vi har särskilt lagt stor vikt vid yrkesutbildningens flexibilitet och möjligheter som ger en yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden och motverkar flaskhalsproblem. För ungdomarna skulle det vara särskilt angeläget med en förbättrad och förstärkt lärlingsutbildning och särskilda ungdomsavtal. Positivt är det intresse för det senare som nu noteras inom arbetsmarknadsverket. Regeringens förslag att slopa rekryteringsstödet säger utskottet bestämt nej till. Rekryteringsstödet har varit ett effektivt hjälpmedel för arbetsförmedlarna när det gäller att förmå arbetsgivare att anställa arbetssökande som annars har svårt att få placering på arbetsmarknaden. Utnyttjandet av rekryteringsstödet har relativt sett varit mest omfattande i skogslänen. Det synes vara förhastat, för att inte säga obegripligt, att regeringen har velat slopa denna stödform som har varit både effektiv och kanske det bästa instrumentet för den enskilde platsförmedlaren i den operativa verksamheten. I ett par folkpartimotioner har vi föreslagit att rekryteringsstödet skall fortsatt kunna användas. Dessa och ett stort antal liknande motioner har tillstyrkts av utskottet, vilket innebär att regeringspropositionen avslås i denna del och rekryteringsstödet behålls. När det gäller äldrestödet inom teko har utskottet valt att föreslå att riksdagen skall ge regeringen ett särskilt uppdrag. Anslagsbeloppet om 119 milj.kr. biträds, men när det gäller formerna har utskottet synpunkter som ytterligare bör övervägas. Från branschorganisationernas sida har det framförts förslag om en omvandling av äldrestödet till någon form av avskrivningslån. Utskottet finner tankarna intressanta, och riksdagsmotioner som väcks i detta ärende borde hänvisas både till arbetsmarknadsutskottet och till näringsutskottet. Vi tror att regeringen bör pröva de här förslagen inte bara i lugn och ro utan också i positiv anda. Hans Nyhage och Lars Sundin m.fl. motionärer från den tekotäta Sjuhäradsbygden får därmed sina önskemål tillgodosedda, och regeringen får i uppdrag att återkomma till riksdagen med sitt resultat av denna prövning att omvandla äldrestödet till om möjligt en ännu bättre stödform inom ramen för ett neddraget statsbidrag. En av arbetsmarknadspolitikens främsta uppgifter måste vara att stödja de svaga på arbetsmarknaden. För folkpartiet är det en fråga om solidaritet att ställa upp fört.ex. de arbetshandikappades berättigade krav att komma in på arbetsmarknaden. Utskottet har visserligen i betänkandet betonat att det är viktigt både för de arbetshandikappade och för samhällsekonomin att göra satsningar på denna grupp. Men mot den bakgrunden är det överraskande och djupt beklagligt att behöva konstatera att socialdemokraterna har valt att förena sig med moderaterna när det gäller att begränsa de arbetshandikappades möjligheter att få anställning med lönebidrag i bl.a. allmännyttiga organisationer. När vi vet att mer än 30 000 arbetshandikappade söker arbete varje månad, så är det givet att de socialdemokratiskt/moderata förslagen tvingar arbetshandikappade i onödan till förtidspension. Statsrådet Lindqvist, tidigare ordförande för de handikappade, gjorde vid sitt tillträde i regeringen ambitiösa uttalanden om att stoppa förtidspensioneringen genom att ge de handikappade ett arbete. Men fortfarande får vi konstatera att det är en läpparnas bekännelse. Folkpartiet har lagt fram en rad förslag som återfinns i reservationerna. Det särskilda lönebidraget vill vi öka ut till att omfatta mer än dubbelt så många platser som regeringen föreslagit, dvs. ytterligare 1 500 platser. Taket för lönebidrag till de allmännyttiga organisationerna vill vi ta bort. Vidare vill folkpartiet öka ut de inbyggda verkstäderna samt prioritera så att också psykiskt utvecklingsstörda kan få arbete inom Samhällsföretagsgruppen. Samhällsföretags erbjudande att utöka antalet anställda med omkring 800 personer till en kostnad som ligger vid omkring hälften per arbetstillfälle ser vi som så intressant att det borde prövas. Från folkpartiets sida menar vi också att en satsning på åtgärder för arbete åt de handikappade måste innebära minskade krav på medel för bl.a. förtidspensionering. Det mänskligt positiva tillskottet för dessa människor skall heller inte underskattas. Här får vi alltför ofta prov på hur trögt det kan vara inom politiken. För förtidspensioneringen svarar ett annat departement, ett annat verk, ett annat riksdagsutskott, andra i och för sig dugande ämbetsmän. Här har vi de vattentäta skotten, och förlorarna — ja, det blir de arbetshandikappade. Detta är kanske orsaken till att frågan om ett förbättrat, förenklat och utvidgat bilstöd till handikappade har stoppats undan i regeringskansliet. I snart fyra år har den socialdemokratiska regeringen sölat med denna reform. Trots ett enigt utredningsbetänkande, en positiv remissopinion och flera enhälliga riksdagsuttalanden om att få en reform som skulle hjälpa de handikappade att skaffa en egen bil, så har denna statsfinansiellt sett föga kostsamma reform legat i byrålådan. Så sent som i maj 1985 beslöt riksdagen i ett förnyat uttalande att ett reformerat bilstöd skulle träda i kraft den 1 januari 1986. Nu anmäler regeringen att man tillsatt en ytterligare översyn. I ett särskilt yttrande — med tanke på att huvudfrågan behandlas i socialförsäkringsutskottet men nuvarande anslag i arbetsmarknadsutskottet — har vi från oppositionens sida markerat att det här arbetet måste bedrivas med stor skyndsamhet och att ett förslag bör komma från regeringen före det här årets utgång. Det vore en skandal om ett nytt år skulle tima utan att regeringen gjort någonting åt denna både enkla och billiga, men för de handikappade ack så värdefulla reform. Fru talman! Det är naturligtvis inte möjligt att rättvisande kommentera ett betänkande på nära 200 sidor på några minuter, och därför har jag valt att göra några principiellt viktiga markeringar om vår hållning i dessa frågor. Flera liberala riksdagsmän kommer senare i debatten att kommentera särskilda avsnitt med tyngdpunkt på ungdomarnas möjlighet till sysselsättning, en förbättrad arbetsmarknadsutbildning och ett mer rättvist försäkringssystem inom arbetsmarknaden. Från folkpartiets sida är vi nu liksom tidigare beredda att medverka till en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi vill också främja en positiv näringspolitik och en sanerad och sund samhällsekonomi. Vi tror på en mer fantasifull och flexibel åtgärdsarsenal. I det stycket finns det många konstruktiva och positiva signaler från arbetsmarknadsverket. Vi hoppas vidare att socialdemokraterna skall lösas från den byråkratiska kramp och det snäva partstänkande som så ofta har hindrat nytänkande och utveckling inom arbetsmarknadspolitiken. Vi är också kritiska till den kraftiga neddragning av de ekonomiska resurserna som såväl centern som moderaterna föreslagit. Det går inte att pruta på vitala anslagspunkter om arbetsmarknadspolitiken skall ta sikte på en mer generös hållning mot de svagaste på arbetsmarknaden. ”Det glömda Sverige” finns i hög grad bland just dem som har svårt att stanna kvar eller få fotfäste på arbetsmarknaden. Den politiken har vi förordat och drivit under de år vi tillhörde regeringen och hade särskilt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Den politiken har vi försökt hävda också under oppositionsåren, och för folkpartiets del kommer det att vara bärande inslag också under resten av denna mandatperiod. Kring en sådan uppläggning har folkpartiet samlats och kring en sådan uppläggning är vi beredda att samverka. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11 där folkpartiet förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande i huvudsak att beröra arbetsmarknadspolitikens inriktning samt ungdomarnas läge på arbetsmarknaden. Övriga centerreservationer tas senare i dag upp av Ingvar Karlsson i Bengtsfors, Görel Thurdin och Per-Ola Eriksson. Centerpartiet står fast vid målsättningen att alla skall arbeta och hjälpa till i vårt svenska samhälle — var och en efter sin förmåga. Centerpartiet står också fast vid att hela vårt land är värt att utveckla. Det innebär att regional balans är ett övergripande mål för partiets arbete. Vi måste tyvärr konstatera att trots en lång internationell högkonjunktur så har regeringen lyckats mindre väl med att få ner arbetslösheten, och misslyckandet har varit stort när det gäller den regionala balansen. Centern ställer också upp på den s.k. arbetslinjen, dvs. att arbete i olika former alltid skall gå före bidrag i form av kontant arbetslöshetsersättning. Även i denna fråga måste vi tyvärr konstatera att regeringen har lyckats mindre väl. Centern har i sitt budgetalternativ föreslagit att 1 miljard kronor sammantaget skall sparas på ett antal AMS-konton. Vi satsar i stället desto mer på att skapa arbete inom den ordinarie arbetsmarknaden. Det är klart bättre att satsa på ordinarie jobb än att så att säga komma efter med olika AMS åtgärder. Vi vill skapa ett företagsklimat som dels ger fler jobb, dels ger både besparingar och mer inkomster i statens budget. Vi föreslår bl.a. att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med 5 procentenheter för egenföretagare och de 15 först anställda i småföretagen. Vi vill slopa beskattningen på arbetande kapital i småföretagen. Vi tycker det är bättre att pengarna får vara kvar och användas till investeringar och nya jobb. När ägarna tar ut pengarna till lön från företaget skall de däremot beskattas i vanlig ordning. Vi vill också ha ett fribelopp för småföretagarnas egenavgifter. Det måste skapas enklare administrativa regler för nyföretagande. Jobben i jordoch skogsbruk måste bevaras och utvecklas som en nationell resurs för en trygg försörjning och en förbättrad miljö. Våra inhemska förnyelsebara energikällor måste utnyttjas bättre och stegvis ersätta såväl olja och kol som slutligen kärnkraften. Pengar måste gå till regional utveckling i stället för att ständigt allt större belopp går till flyttlasspolitik. Regionalpolitiken måste inriktas på att utveckla hela vårt land. Ungdomars inträde på den ordinarie arbetsmarknaden måste underlättas genom en bättre anpassad gymnasieskola, lärlingsutbildning och en ändrad inriktning av de s.k. ungdomslagsarbetena genom att det tas ett samlat ansvarsgrepp för alla ungdomar i åldern 16—20 år. Ungdomarna i åldern 21—24 år får inte glömmas bort, vilket i dag tyvärr sker i stor utsträckning. De regionala utvecklingsfonderna och STU måste satsa sina resurser på teknisk utveckling, utveckling i småföretagen. Speciella åtgärder måste vidtas för att långtidsarbetslösa återigen skall få fäste på den ordinarie arbetsmarknaden. Handikappade måste i större utsträckning få möjlighet till anställning. Detta är några åtgärder som centerpartiet föreslagit för att utveckla näringslivet och därigenom minska trycket på AMS-insatser. Får centerpartiet gehör för sina offensiva åtgärder kommer insatserna i form av olika AMS-verksamheter att kunna minskas avsevärt. Den andra punkt jag vill lägga stor vikt vid i mitt anförande är möjligheterna för ungdomar att få fäste och utvecklingsmöjligheter på den ordinarie arbetsmarknaden. Den frågan gäller, skulle man kunna säga, framtidsfolket. Utbildning eller fast arbete på ordinarie arbetsmarknad är kort sagt vår målsättning för alla ungdomar. När det gäller gymnasieskolan anser centerpartiet att alla som så önskar skall garanteras plats i en gymnasieutbildning. Möjligheterna till högskoleutbildning är också viktiga. De små högskolornas möjligheter att ”nära till” samla upp ungdomar till högskoleutbildning måste speciellt beaktas nu när olika högskoleåskådningar bryts mot varandra. Många små högskolor måste få möjligheter till profilering och forskningsanslutning. Allt talar för att högskolor, stora som små, kommer att fungera som regionala utvecklingsresurser. De som förespråkar en nedläggning av små högskolor borde därför ta sig en stunds betänketid i form av en helhetsfundering. De åtgärder som vi har föreslagit för att utveckla näringslivet, i synnerhet åtgärderna på småföretagsamhetens område, är den allra bästa garantin för att ungdomarna skall få fäste på den ordinarie arbetsmarknaden. Den första försvarslinjen måste vara, och skall alltid vara, just de ordinarie jobben. Först som sista åtgärd kommer arbeten i form av olika AMS åtgärder. Det var centerpartiet som först aktualiserade att unga människor i sina känsligaste år alltid skall erbjudas utbildning eller arbete i stället för bidrag. Detta förslag ledde så småningom till riksdagens beslut om ungdomslag. Ungdomslagsjobben har emellertid två allvarliga skönhetsfläckar, dels att de till nära 100 96 anordnas inom den offentliga sektorn, dels att ungdomar i den aktiva 18-19-årsåldern tvingas till halvtidsarbete. Vi inom centern är mycket förvånade över att socialdemokraterna så styvnackat håller fast vid detta felaktiga sätt att sysselsätta 18—19-åringar. Det är helt enkelt orätt mot ungdomarna att de i princip skall tvingas till offentliga arbeten, när minst hälften av de nya arbetena kommer inom den privata sektorn. Vi föreslår nu att ungdomslagsjobben byts ut mot yrkespraktiksplatser. Från centerns sida vill vi hjälpa de ungdomar som inte har kommit in på önskade utbildningar, som är skoltrötta eller som inte har fått arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, genom att ge dem tillfälle till yrkespraktiksjobb inom det yrkesområde, där de själva vill utbilda sig och/eller försöka få arbete. På så sätt blir arbetslöshetsperioden en yrkeserfarenhet och ett led i de ungas väg till yrken som de själva vill ha. Därför måste hela arbetsmarknaden stå öppen för ungdomarna. Minst 50 96 av jobben måste få komma till inom det privata näringslivet. Självfallet skall arbetet uföras på heltid. För ungdomar i åldern 16-20 år bör det finas ett kommunalt uppföljningsansvar för att utbildning eller yrkespraktiksjobb alltid skall erbjudas när den ordinarie arbetsmarknaden inte längre räcker till. Låt mig avslutningsvis konstatera att centerpartiets förslag inom områdena näringsliv och ekonomi syftar till att skapa ordinarie arbetstillfällen och en positiv utveckling över hela vårt land. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 5,8, 13, 14, 18, 21, 23 och 24.

Fru talman! Har målet full sysselsättning eller arbete åt alla en central roll i dagens ekonomiska politik? Ja, regeringen hävdar ju detta. Regeringen för i huvudsak fram två skäl: dels att den öppna arbetslösheten har minskat, dels att arbetslösheten är lägre än i andra länder. Man måste ändå fråga: Vad menar man i dagens debatt med full sysselsättning? Är det full sysselsättning då 120 000 människor är arbetslösa, då 180 000 människor är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vill ha ett ordinarie arbete och då allt fler förtidspensioneras? Frågan måste få ett svar av regeringen eller utskottet. Om nämligen detta är full sysselsättning, då kan jag förstå varför inga krafttag görs för att utplåna den arbetslöshet som finns. I det här läget är det dess värre så att vi har en högkonjunktur men ändå stor arbetslöshet. Vi kan bara ana oss till vad som skall komma i nästa lågkonjunktur som den internationella kapitalismen står inför. Eller är det så barockt att den förre folkpartiledaren Bertil Ohlins tes, att fem procents arbetslöshet i samhället är bra för ekonomin, nu på något sätt har blivit praktisk socialdemokratisk politik? Inte i något land har kapitalismen bemästrat arbetslösheten. Det kapitalistiska systemet föder i sig arbetslöshet, och i västvärlden hopar sig de arbetslösa och undersysselsatta. Arbetslösheten är ett pris som vanliga människor får betala för den kapitalistiska anarkin. Planlösheten i hushållning, produktion och ekonomi gör att tryggheten är illusorisk. Ett företag som ena dagen förefaller vara blomstrande visar sig nästa dag vara ett konkursbo. Den som drabbas av arbetslöshet tröstas med att det är värre i andra länder. Det kan möjligen tjäna som ett plåster på varbölden, om det nu är någon tröst för den som drabbas av det här samhällets avigsidor i form av arbetslöshet. Om kampen mot arbetslösheten vore den ekonomiska politikens huvudfråga i vårt land, skulle man naturligtvis förvänta sig att samhället skaffade sig redskap, t.ex. utnyttjade de statliga företagen, löntagarfonderna, regionalpolitiska och andra instrument, för en ordentlig arbetslöshetsbekämpning. Man skulle förvänta sig en kraftfull politik på centrala områden. Man skulle förvänta sig en industripolitik som i samhällelig regi såg till att det blev fler industrijobb. På längre sikt, inte bara under en kort period när storfinansen behagar investera eller när vi har högkonjunktur, kan man förvänta sig att samhället skapar styrmedel för att få till stånd en ny struktur, eftersom vi vet att den privata industrin saknar förutsättningar för en förändring av industristrukturen i landet. Man skulle också förvänta sig att tekniken behandlades på ett helt annat sätt. Den är faktiskt politisk, och dess karaktär bestäms av de sociala maktförhållandena. Lönearbetarnas intresse av en helt annorlunda teknisk utveckling borde vara förhärskande och understödjas av en regering och en samhällspolitik. Egentligen är politik en fråga om styrning. Arbetsmarknadsstyrelsens chef Allan Larsson har tillsänt riksdagsledamöterna, åtminstone ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet, ett anförande som han höll på Nordens fackliga samorganisations konferens i februari, där han behandlar frågan om tekniken i det framtida samhället. Allan Larsson gör många skarpsinniga iakttagelser — och väl också en del snusförnuftiga påståenden — men han hamnar alltid i det reformistiska dilemmat. Han avslutar sitt anförande med att fackföreningsrörelsen skall spela en ledande roll i fråga om tillväxt och fördelning. Men reformismen hamnar alltid i det dilemmat att kapitalet styr tillväxten och samhället i övrigt, och för att få till stånd någon fördelning hamnar man i någon form av klassamarbete. Men även Allan Larsson pekar ur sitt perspektiv på den politiska styrningen. Allan Larsson säger i sin sammanfattning att kraven på politiken kommer att öka: ”De insatser som ansågs tillräckliga på 70-talet är otillräckliga i dag. Det gäller utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och arbetsmiljöpolitik, regionalpolitik och näringspolitik för att nu nämna några områden med stark anknytning till teknik och arbetsliv. — — — Vi kan begära att tekniken ska användas för att uppnå det som vi tror kan förbättra våra levnadsvillkor — och vi kan tacka nej till det som vi inte behöver. Endast på det sättet kan vi genom politiska beslut leda utvecklingen och inte bara vara offer för den.” Detta är alltså några lösryckta citat av vad AMS-chefen Allan Larsson har sagt, och de styrker den tes som jag försöker föra fram, att vi måste fatta politiska beslut och styra teknikens utveckling i det här landet. Men det görs ju inte. Det är storfinansen som styr den tekniska utvecklingen över nationsgränserna. Där har vi USA. Och på nationell skala har vi storfinansen som bestämmer vilken teknik vi skall använda och var den skall användas. Ett annat väsentligt område är naturligtvis den offentliga sektorn. Där finns ingen plan för utbyggnad, snarare tvärtom — man drar ner den offentliga sektorn och därmed sysselsättningen. Förslag om allmän arbetstidsförkortning för att skapa fler jobb i dagens samhälle nonchaleras helt. Detta är, som jag ser det, en oerhörd nonchalans. Man ser inte kopplingen mellan en kortare arbetstid och andra åtgärder inom den offentliga sektorn och på annat håll för att i kombination råda bot på arbetslösheten. I stället står man handfallen. Jag kan bara ställa frågan: Om vi inte tidigare hade förkortat arbetstiden i den takt som vi gjort, hur många arbetslösa skulle vi då haft i dag? Det är en skrämmande tanke. Det skulle vara nödvändigt med en offensiv arbetsmarknadspolitik för att undanröja arbetslösheten. Men sådan förs inte. Vpk har krävt en sysselsättningsbudget, men det har man ingen. Varje åtgärd i samhället i dag kan slå hur som helst sysselsättningsmässigt, t.ex. regeringens indragning av kommunala medel. Vi har krävt att arbetsmarknadspolitiken skulle ha en sysselsättningsbudget på flerårsbasis för att man skulle kunna följa upp vilka konsekvenser som dagens politik har. Men de ansvariga vill icke detta. Man för alltså en politik på kapitalets villkor, och den politiken får tydligen fortsätta med extrem exportinriktning och utlandsinvesteringar och med otillräckliga investeringar i vårt land. Detta undergräver sysselsättningen. Den nya tekniken har jag redan nämnt. Den offentliga sektorn stryps, som jag tidigare nämnde, och man använder inte heller en kortare arbetsvecka. Detta betyder att regioner, miljöer och kunskaper och annat i vårt land utarmas. Vi tar inte vara på vår allra bästa resurs, nämligen de arbetandes kunskap. Denna utveckling på kapitalets villkor har betytt att den äldre arbetskraften på arbetsmarknaden har det mycket svårt och kommer att få det mycket svårt under lång tid. Ungdomen har allt svårare att få fasta jobb. Kvinnor har de lägst värderade jobben med lägst lön och sämst arbetstid. De arbetshandikappade har mycket svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Kvar på den arbetsmarknad som vi ser framför oss nu är en elit av välutbildat s.k. duktigt folk, understödd av en politisk filosofi i nyliberal anda med hög lön och många förmåner. Sedan finns det andra som gör denna elit tjänster och som har begränsade kunskaper och låg lön. Det är en skrämmande utveckling på dagens arbetsmarknad, men detta är just kapitalismen och den fria marknadsekonomi som borgerligheten säger är frihet och demokrati. Borgerligheten tycker att det är fruktansvärt när vi kommunister säger att det behövs någon form av planering i samhället med offentligt och kooperativt ägande av produktionsresurserna. Det tycker de är höjden av ofrihet. Men arbetslöshet är ingen ofrihet. Vi säger precis tvärtom. Jag tror att en stor del av de arbetslösa och svensk arbetarklass också ser det tvärtom. De har också rätt att bestämma om sitt liv och inte bara att överlåta detta åt dem som sitter vid makten och bestämmer över arbetsinkomster och bostäder. Rätten till arbete är i grunden ingen rättighet, dvs. frihet, som har framträdande plats i borgerlig politik. Kan då regeringen förverkliga rätten till arbete tillsammans med storfinansen? Man gynnar exportinriktningen och går på många områden till reträtt. Efter att ha hört Bengt Wittboms tal här och dokumentationen av regeringens reträtter för den moderata politiken på arbetsmarknadsområdet är det dags för oss att återigen varna regeringen och socialdemokraterna för en eftergiftspolitik för borgerlig och moderat ideologi. Vi vet ju att socialdemokratin tidigare har varit motståndare till den borgerliga ideologin men väl samarbetat med storfinansen. Nu skall man tydligen också tala samma språk framöver. De som drabbas mycket kraftigt av denna utveckling är ungdomarna. Vi har en mängd tillfällighetslösningar i det här samhället — ungdomsplatser, ungdomslag, Örebromodeller av alla de slag. Det är särlösningar som till sist betyder en orättvis behandling av ungdomen — och också orättvisa inkomster. Denna tendens anser vi vara otäck. Den betyder att de ungdomar som inte har en plats på arbetsmarknaden betraktas som mindre värda. Det finns stora behov i vårt samhälle, och de behoven kan omvandlas till fasta jobb. Då har ungdomen också på svensk arbetsmarknad en chans till ett människovärdigt liv. De krav som finns på ungdomskooperativ, lärlingssystem och yrkesutbildning av flera slag kan spela en positiv roll i denna utveckling. Men i grunden är problemet med ungdomsarbetslösheten mycket större och kräver helt andra åtgärder, som medför att det blir fler fasta jobb även till ungdomarna. I annat fall kommer vi att få leva med dessa särlösningar. En tanke som förts fram många gånger är att man till sist måste beskatta svenskt näringsliv, eller införa någon form av ungdomsbeskattning, för att se till att ungdomarna kan få fasta jobb i framtiden. Och det är vpk:s linje. Vi kan inte fortsätta med särlösningarna. Det måste bli en politik för fasta jobb. Men i det här läget har vi ju ungdomslagen. Ja, hur är den då konstruerad? Den ser till att man bara har halvtid, att man kanske bara delvis når ut på arbetsmarknaden. Vi ansåg från första stund, när ungdomslagen infördes, att den skulle avse full tid för att ungdomarna i ungdomslag skulle kunna försörja sig. Halvtidsarbetet är fel och kommer att vara fel. Det är en tillfällighetslösning som ger dessa ungdomar den i särklass sämsta ställningen på arbetsmarknaden. Vi menar att det måste bli stopp på ungdomens rundgång — att gå i ungdomslag, gå till socialbyrån, gå till bostadsförmedlingen, inte ha råd med den bostad som erbjuds, och gå tillbaka till ungdomslaget igen. Det måste alltså bli stopp på detta. Det är fasta jobb som behövs. En förlängning av tiden i det befintliga ungdomslaget är en social åtgärd för dessa ungdomar. Vi vill gärna avskaffa ungdomslagen, göra den helt obehövlig. Ungdomslagen har den egenheten att man får en typ av ungdomar som blir sämre ställda i samhället. Man skall ha ett fast jobb med en lön att leva på. Moderater och centerpartister föreslår nu att ungdomslagen skall avskaffas. Men deras alternativ är för oss helt oacceptabla. De kommer bara att gynna företagen. Man kommer att använda ungdomarna i det system som företagen vill ha. Men jag skulle ändå vilja säga till er två: Ni var ju här i riksdagen utan reservation med om att införa ungdomslagen, såvitt jag minns. Det var ingen moderat reservation och ingen centerpartistisk reservation. Såvitt jag vet avgavs reservation bara från ett parti, nämligen vpk. Nu hojtar både moderata samlingspartiet och centerpartiet högt. Då skulle jag vilja fråga: Såg ni inte redan då att det var galet? Om jag har varit mycket negativ till regeringen i vad jag har sagt hittills, så skall jag nu bli positiv. Vi står nämligen helt på regeringens sida när det gäller att avskaffa rekryteringsstödet, och vi står fast vid propositionens förslag. Vi vill att regeringens förslag därvidlag genomförs och tycker att subventionen till näringslivet helt och hållet skall avskaffas. Men utskottet menar att den skall få vara kvar. Nu förväntar man sig förslag, för det pågår arbete i kulisserna, i samband med kompletteringspropositionen. AMS har kastat fram en tanke om ungdomarna. Man säger från AMS att de arbetslösa tonåringarna nu skall ut i näringslivet — ungdomslag inom den offentliga sektorn skall bli en sistahandsåtgärd. Det skall bli inskolningsplatser i företagen med hjälp av rekryteringsstöd. Parterna på arbetsmarknaden är överens om detta. Man vill rusta ungdomarna för varaktiga arbeten. Observera ordet rusta. Det är inga varaktiga arbeten! Detta innebär alltså: fortsatta subventioner, ej fasta jobb, ej flera jobb inom näringslivet och detsamma som tidigare, nämligen en utsortering av ungdomarna. Jag kan se det som positivt att ungdomarna rustas med den erfarenhet som arbetslivet ger. Men skall vi fortsätta att subventionera, skall vi styra näringslivet, eller skall vi göra något annat? Det är en fråga som utskottets majoritet kanske borde svara på inför framtiden. Skall vi ha tillfällighetslösningar, eller skall vi hela tiden ha dessa subventioner? Tyvärr är det aktuella förslaget långt ifrån det förslag som vpk framförde en gång i tiden om ungdomsgaranti, där företagarna själva står för kostnaderna. I lågkonjunktur kan man behålla ungdomarna i företagen. Men dagens förslag är tyvärr långt ifrån ett sådant förslag. En annan grupp som har det besvärligt på arbetsmarknaden är de funktionshindrade. De har fått det alltmer besvärligt. Något genombrott för deras plats i det ordinarie arbetslivet har låtit vänta på sig. Med nuvarande utveckling låter det väl vänta på sig ytterligare. Vi har från vår sida vid flera tillfällen pekat på var orsakerna finns. Det är de starkt stigande lönsamhetskraven och den diskriminering som de funktionshindrade trots allt utsätts för. Regeringens budget förespråkar precis detsamma som de borgerliga talade för tidigare, nämligen en minskning av den offentliga sektorn med indragningar där. Det betyder ju i praktiken att borgerligheten försämrar de funktionshindrades möjligheter i framtiden att komma in i det ordinarie arbetslivet. Man har från regeringens sida allmänna deklarationer om rätten till arbete för de funktionshindrade. Och några saker gör man. AMS beredskapsarbeten i egen regi avvecklas och upphör. Det gäller alltså de socialt-medicinskt handikappade. De här grupperna förutsätts i stället få beredskapsarbete, lönebidragsanställning eller arbete i Samhällsföretag. Det är ju ingen särskild expansion. Jag kan för min del inte förstå och tycker att det är mycket märkligt att man kan genomföra en avveckling utan att veta om de nya huvudmännen kan ta emot dessa socialt-medicinskt handikappade. Det är mycket märkligt! Det kanske snabbaste och mest effektiva instrumentet för de funktionshindrade att få arbete är särskilt lönebidrag och introduktionsbidrag. Med dessa lönebidragsanställningar kan man få arbete i näringslivet på den öppna arbetsmarknaden. Men regeringen sätter en mängd hinder i vägen. För vår del anser vi att alla de som har möjlighet skall få komma ut på arbetsmarknaden med de medel som i dag finns. Vi skall inte sätta några tak. Hindren består i begränsningarna på arbetsmarknaden, alltså antalet jobb som arbetsmarknadsverket kan förmedla. Och taken innebär ju ett hinder för de funktionshindrade att komma ut på arbetsmarknaden. Ett tak som många gånger diskuterats här i kammaren gäller de allmännyttiga organisationerna. Av någon anledning vill regeringen till varje pris förhindra att dessa funktionshindrade placeras med lönebidrag där. Nu skall det återigen sättas ett tak på 500, trots att det föregående år var 900 som blev placerade där. När det gäller Samhällsföretag är det samma njugghet. Det blir ingen vidgning av verksamheten, trots att det är fler som står i kö och vill komma in. Vi för vår del vill att platserna skall öka med 900 nästa budgetår. Dessutom riktas kritik mot Samhällsföretag, framför allt från handikapprörelsen, för att effektivitetskraven inom Samhällsföretag i många fall gör det svårt för de handikappade att vara på Samhällsföretag och att de kanske t.o.m. slås ut därifrån. Därför tycker vi det är viktigt med en långsiktig plan för att hävda de sociala målen. Inte minst tycker vi att riksdagen borde ta tag i främjandelagen och se till att arbetsmarknadsverket fick de resurser som skulle behövas för att se till att främjandelagen blir det verktyg som den en gång var tänkt att bli. Ett problem i samband med sysselsättningsfrågorna gäller dem som råkar i arbetslöshet i regioner som drabbas av avfolkning och har vikande befolkningsunderlag — alltså i glesbygden. Staten har kanske varit med och hjälpt till att få sysselsättning till orten. Det finns en motion till årets riksmöte, som överensstämmer väl med vpk:s tankar, av Leo Persson och andra socialdemokrater. Leo Persson känner säkert väl till förhållandena i glesbygd. Han kräver i sin motion att de företag som befinner sig i glesbygd, framför allt de som har fått statligt stöd, om de råkar i svårigheter skall få statligt stöd för att kunna leva vidare. Det fall som motionärerna pekar på är den aktuella problematiken i Särna, vilken kan illustreras på många andra platser i landet. Domänverket har beslutat att lägga ner sågverket i Särna sedan det brunnit, trots att man har försäkringspengar som räcker till halva uppbyggnadskostnaden. En nedläggning i Särna av 28 arbetstillfällen har långt större betydelse än varvsnedläggningarna i Uddevalla och Malmö och på andra håll har på de orterna. Utskottet säger att det finns andra medel än detta och säger nej till motionen. Samtidigt säger industriministern å sin sida att han är välvillig till generösa stöd, men arbetsmarknadsutskottet har ingen som har hand om sysselsättningen. Där ger man tummen ner för tanken att stödja sysselsättningen i en sådan ort. Om spelet mellan industriministern och arbetsmarknadssidan kommer att göra att Särna förlorar jobben, så är det ett stort nederlag även för de regionalpolitiska satsningarna. En fråga som var mycket omdebatterad just när budgeten lades fram, och t.o.m. innan, är frågan om ersättningarna till dem som blir arbetslösa. Ersättningen har uttunnats från tanken att den skulle utgöra en 90-procentig kompensation för en genomsnittlig arbetare. LO har visat att man låg långt från denna nivå. LO visade också att dagens högsta belopp, 315 kr., innebär en förlust med 48 90. Med 400 kr. per dag i A-kasseersättning, som krävs, skulle man förlora 34 96 av inkomsten. Med det förslag som regeringen från början hade skulle man förlora 45 70. Med det förslag som utskottet nu har enat sig om kanske man förlorar ungefär 40 90. LO hade ett eget krav — inte de samlade fackens krav — att karensdagarna skulle tas bort. Då hamnar man vid en förlust på 12 96, vilket motsvarar 90-procentsnivån. Vpk vidhåller att högsta ersättning vid arbetslöshet skall vara 400 kr. per dag — det är rimligt. Samtidigt säger vi att arbetslöshetsförsäkringen måste nydanas ordentligt. Det måste bli en ny arbetslöshetsförsäkring som motsvarar de lösningar som finns inom socialförsäkringen. Och där finns som bekant inte alltför många karensdagar. Det är dit vi måste komma. Därför att vi har den inriktningen beträffande en ny arbetslöshetsförsäkring kan vi inte heller ställa upp på den utredning som moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern vill ha, där man vill öka egenavgifterna för dem i arbete i stället för att försäkra dem mot arbetslöshet. Till sist vill jag bara ta upp en fråga som varit uppe i utskottet och som har industripolitisk anknytning. Det gäller tekoindustrins framtid, och den berör 33 000 anställda. Regeringspolitiken har under årens lopp visat en mycket splittrad bild. Dels uttalar industriministern i olika sammanhang att det är dags att sluta se på tekoindustrin som en krisbransch, dels sade utrikeshandelsministern i sitt tal i går att importrestriktionerna skall avvecklas så att importen ökar från s.k. lågprisländer. De mäktiga textilimportörernas försök att sabotera den inhemska tekoproduktionen måste naturligtvis stoppas. I det betänkande som vi nu behandlar finns ett optimistiskt uttalande om de senaste årens utveckling inom teko. Men det måste hända någonting om vi inte skall framstå som alltför aningslösa. Vpk hari en tekomotion som i övrigt behandlas av näringsutskottet anvisat en väg för att utveckla svensk tekoindustri. Det gäller bl.a. en socialklausul för att förhindra svenska importörer att ta hit varor som producerats i s.k. fattiga länder i slavfabriker där barn utnyttjats. Det gäller också den s.k. framgångsvägen, som innebär ett mer offensivt inriktat stöd gentemot svenska producenter. Med utskottets uppdrag till regeringen får vi naturligtvis hoppas på en positiv lösning. Men vi får väl se framöver — som jag sagt är bilden splittrad beträffande vad regeringen kommer med. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.